Herr talman! Regeringen har givit uttryck för sin uppfattning att anslaget behöver förstärkas genom att öka det med 7 milj.kr. i årets budgetproposition. Det är anslag som står till förfogande för denna typ av insatser. Dessa medel fördelas av naturvårdsverket. Det är min förhoppning att detta skall innebära ett väsentligt ökat stöd för insatser av den här typen. Länsstyrelsen kan också fatta beslut om att pengar skall anslås till sådana ändamål av de medel som står till länsstyrelsens förfogande. Det är ju speciellt lämpligt just när det gäller Västerbottens inland, eftersom detta är en av de få sysselsättningsinsatser som kan ge resultat ganska snabbt.
Herr talman! Jag sitter själv i länsstyrelsen, och jag vet att dessa möjligheter finns. Men jag kan också säga att dessa pengar till glesbygdsändamål är intecknade nästan redan innan budgetåret börjar. Det är egendomligt att det statliga ledsystemet i Västerbotten har fått en så låg standard i jämförelse med ledsystemet i Norrbotten, som har en mycket högre standard. Det hänger naturligtvis samman med att Norrbotten häromåret fick ett extra anslag på 10 milj.kr. för att rusta upp sina leder. Man har beräknat 3 milj.kr. för fjällstugor och servicestugor i Vilhelminafjällen. Och det behövs 5 milj.kr. för att rusta upp enbart de statliga lederna som går genom Västerbotten. Om man fäster så stor vikt vid att stora områden skall avsättas som naturskyddsområden måste man också sätta mer kraft bakom detta.
Herr talman! Får jag föreslå att vi hjälps åt, Ulla Orring i länsstyrelsen och jag i mitt värv, att se till att vi får den satsning som vi är överens om behövs.
Herr talman! Jag tackar för detta löfte. Jag skall göra vad jag kan på mitt håll, men pengarna måste nog komma framför allt från regeringen.
Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat mig hur regeringen tänker agera för att få stopp på Storbritanniens dumpningar av miljöfarligt industriavfall i Nordsjön. En förbättring av havsmiljön i våra omgivande hav är av stor vikt för den svenska regeringen. Detta har medfört att Sverige har varit pådrivande i dessa frågor i internationella sammanhang. I detta fall har Storbritannien för avsikt att dumpa industriavfall i Nordsjön. Vi har därför i en gemensam protest tillsammans med Norge och Danmark krävt att Storbritannien skall bevisa att det industriavfall som Storbritannien har för avsikt att dumpa inte medför skadliga effekter. Jag har dessutom tagit upp frågan direkt vid samtal med den ansvarige ministern i Storbritannien. I enlighet med deklarationen från Nordsjökonferensen 1987 skall dumpning av industriavfall inte ske efter 1989, om det finns praktiskt genomförbara alternativa deponeringsmöjligheter på land. Om så inte är fallet måste det land som vill dumpa kunna visa att de ämnen som man vill dumpa inte medför någon risk för havsmiljön. En rekommendation med denna innebörd har antagits och tillämpas numera av Oslokommissionen, som är det organ som reglerar dumpningsfrågor när det gäller Nordostatlanten och Nordsjön. fr.o.m. den 1 januari 1990 gäller i denna kommission att varje ansökan om tillstånd för att dumpa avfall måste ske efter en viss formaliserad procedur, som syftar till att klargöra att de ämnen som man vill dumpa inte medför någon risk för havsmiljön. De skandinaviska ländernas protest mot de brittiska planerna på dumpning innebär att man nu, för första gången, tillämpar denna procedur. Vid ett inkallat extramöte den 14 februari i år, alltså i morgon, kommer Storbritannien att bli tvunget att visa att de planerade dumpningarna inte medför skadliga effekter på miljön. Redan i november reagerade Sverige mot engelsmännens avsikt att dumpa industriavfall. Vi invände då, bl.a. ur vetenskaplig synvinkel, mot de tester och analyser som genomförts samt på tolkningen av resultatet. Enligt vår uppfattning hade Storbritannien inte heller i tillräckligt hög grad utrett de landbaserade alternativa destrueringsmetoder som finns, t.ex. förbränning, deponering på land och behandling i reningsverk. Likartade invändningar kom från de andra skandinaviska länderna samt Nederländerna och Västtyskland.
Herr talman! Jag vill först tacka så mycket för svaret. Jag tycker att det var ett mycket positivt svar att regeringen nu tar tag i denna fråga och försöker agera. Som jag ser det är denna fråga mycket viktig, och det behövs verkligen kraftåtgärder. Vad jag däremot är förvånad över är att det skall behövas bevis. Behövs det verkligen? Hur skall man kunna bevisa att 50 000 ton farmaceutiskt av fall inte skadar havsmiljön? Det är ju en mycket stor mängd, och den är uppdelad på väldigt många ämnen, eftersom det är fråga om medicinavfall. Vem skall över huvud taget kunna bevisa att inte någon av dessa mediciner skadar havsmiljön? Jag anser att det är klart att man inte kan häva 50 000 ton farmaceutiskt avfall i havet och sedan säga att det nog inte skadar miljön. Det handlar om t.ex. 4 000 ton avfall från astmaoch allergimedicintillverkning. Vad vet vi om effekten av detta? Vi vet ju att mediciner har fått dras in på grund av att de skadar ozonskiktet. Enligt Greenpeace täcker flygaskan i nuläget 40 kvadratkilometer av Nordsjöns botten. Hur skall man kunna bevisa att denna inte skadar miljön?
Herr talman! Vi har ansett att man icke har kunnat bevisa detta. Jag vill också säga till Marianne Samuelsson att det vid Nordsjökonferensen för drygt två år sedan var kring dessa frågor om dumpning och förbränning till havs som striden stod hetast. Sverige drev då en mycket hård kamp. Det är ingen hemlighet att det var framför allt Storbritannien som motsatte sig någon reglering alls. Den formel som gjorde det möjligt att fatta ett beslut var den som uttrycks med att man måste kunna bevisa att avfallet inte är till skada och att det inte finns något användbart alternativt till lands. Möjligen har någon kunnat tro att detta skall vara en kautschukparagraf som skall göra det möjligt att fortsätta dumpningen. Det är min personliga uppfattning att man tvärtom skall använda den här paragrafen för att stoppa dumpningen. Jag vill också säga att vid det samtal som jag för ett par veckor sedan hade med den brittiske ministern utlovade han även ett skriftligt svar till mig som en redovisning inför den kommande Nordsjökonferensen om mindre än en månad. Sverige kommer att driva den linjen att vi då skall kunna ta ytterligare steg för att stoppa verksamheten.
Herr talman! Jag tackar även för det svaret. Det var kraftfullt, och det är bra i detta sammanhang att Sverige verkligen ligger på. Vi får väl följa ärendet tillsammans, och vi hoppas att det händer någonting. Om inte England följer konventionerna och fortsätter dumpningen, kommer Sverige då att vidta några diplomatiska åtgärder för att trycka på ytterligare?
Herr talman! Vi kommer att använda alla de möjligheter som våra sedvanliga kontakter, diplomatiska och politiska, och det speciella protokollet i frågan ger oss.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig om jag mot bakgrund av utgången i ett överklagat miljöskyddsärende anser att det är rimligt att dramatiskt ändra de ekonomiska spelreglerna för företag och, om så är fallet, vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förstärka företagens rättssäkerhet och möjligheter till ekonomisk kompensation. Regeringen beaktar självfallet alltid gällande rättssäkerhetsprinciper också vid prövning av överklagade miljöskyddsärenden. De principer som gäller garanterar högt ställda krav på rättssäkerhet. Ulf Melin tycks mena att rättssäkerheten har åsidosatts om regeringen ändrar ett överklagat ärende till nackdel för ett företag som bedriver miljöfarlig verksamhet. Jag vill för min del framhålla att en av de grundläggande principerna för rättssäkerheten är att ett beslut av en myndighet kan överklagas och alltså bli föremål för prövning i åtminstone två instanser. Jag vill också erinra om att ett beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen blir definitivt först då det har vunnit laga kraft. Om ett företag gör investeringar i förlitan på att ett icke lagakraftvunnet beslut som är överklagat skall stå sig, så sker detta självfallet helt på företagets egen risk. Det kan enligt min mening aldrig komma i fråga att ett företag skall kompenseras för att ett överklagat beslut ändras.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret på min fråga. Först vill jag säga att jag naturligtvis har förståelse för att regeringen ändrar beslut som länsstyrelsen har fattat. Men i det här fallet tycker jag att det var märkligt, och det var därför jag ställde frågan. Länsstyrelsen fattade beslut den 11 januari 1989, ett villkorat beslut där företaget ålades att göra ett antal investeringar. Det står i beslutet att ”ventilationsluft som innehåller stoft eller gasformiga föroreningar från processerna skall senast fyra månader efter dagen för detta beslut renas i textilspärrfilter innan utsläpp”. Regeringen fattade ett annat beslut den 25 maj då installationerna skulle ha varit genomförda. Man ändrade trots allt då de ekonomiska spelreglerna för företaget. Företaget utgick från att man med detta begränsade tillstånd skulle kunna ha verksamheten i fem år till. Här ändrar regeringen det hela med två år. Länsstyrelsen skall ju vara statens och regeringens förlängda arm ute på fältet och ta ansvar för sådana här tillstånd. När nu länsstyrelsen fattar detta beslut tar naturligtvis företaget för givet att det är okej. Företaget blev ju ålagt att göra dessa investeringar innan regeringen fattade sitt beslut. Hade det varit så som statsrådet säger här, att man skulle ha överklagat beslutet och avvaktat, då hade jag aldrig behövt ställa frågan. Men den information jag har fått från länsstyrelsen är den att beslutet är villkorat, installationerna skall göras inom fyra månader. Men då fungerar inte kommunikationen någonstans med tanke på det svar som jag har fått från statsrådet.
Herr talman! Det har att göra med ett mycket bestämt och viktigt förhållande, nämligen att beslut icke vinner laga kraft förrän man är säker på att överprövning inte skall ske. I det här fallet har länsstyrelsen meddelat omedelbart verkställighetsbeslut. Jag har haft anledning att säga det förut, och jag säger det om detta ärende också, att det är olämpligt att göra så i frågor som man vet kommer att överprövas därför att de är kontroversiella. Det är faktiskt så att det ärende som det nu handlar om gäller en verksamhet som är mycket miljöstörande, som det har ställts otillräckliga krav på och som tidvis, t.ex. hela 1988, har bedrivits utan villkor och i strid med miljöskyddslagens regler. Det finns alltså väldigt många omständigheter i det här fallet som är graverande. Företaget har i många år utsatt de närboende för mycket allvarliga miljöstörningar i form av utsläpp till luft av olika föroreningar. Företaget ligger bara 50-60 meter från närmaste bostad. Det är alldeles uppenbart att verksamheten är olämpligt lokaliserad och därför bör avvecklas. Regeringen och olika myndigheter är ense om detta. En förutsättning för att verksamheten över huvud taget skulle få fortsätta under viss tid var att åtgärder skulle vidtas. Regeringen ansåg att den avvecklingstid som länsstyrelsen hade fastställt var för lång med hänsyn till miljöstörningens svåra effekter. Därför har vi förkortat tiden. Jag upprepar: Företaget har gjort sina investeringar på egen risk, därför att beslutet inte hade vunnit laga kraft.
Herr talman! Både länsstyrelse och kommun tillät företaget så sent som 1983 att fördubbla sina ytor på den plats som företaget ligger på. Det är bra att statsrådet här säger att det är fel av länsstyrelsen att villkora den här typen av beslut. Det vore i så fall angeläget att direktiv går ut till länsstyrelsen, så att man inte hamnar i en sådan här situation. Statsrådet måste väl ändå medge att ett företag som blir ålagt att göra, och gör, investeringar på ungefär 1,5 milj.kr. — företaget omsätter 25 milj.kr. — hamnar i ett ekonomiskt trångmål då regeringen ändrar på länsstyrelsens beslut så dramatiskt. Apropå den miljöfarliga verksamheten så ligger man under de gränsvärden som vi har här i vårt land.
Herr talman! Den här verksamheten har pågått sedan början av 70-talet, och de närboende har klagat hela tiden. Företaget har inte varit villigt att frivilligt vidta de åtgärder som behövs. Man har förhalat utredningar och möjligheterna att vidta åtgärder. När företaget t.ex. fick sitt tillstånd 1984, efter att ha bedrivit verksamheten i mer än tio år utan villkor, tidsbegränsades det till utgången av 1987. Bolaget skulle under den tiden göra utredningar om möjligheterna att åstadkomma förbättringar. Det gjorde man inte. Strax före utgången av 1987 begärde man fortsatt tillstånd utan tidsbegränsning. Det fick man alltså inte förrän i januari 1989. Så hela 1988, drygt ett år, bedrevs verksamheten i strid med miljöskyddslagen. Alla är överens om att verksamheten måste flyttas, även länsstyrelsen har den uppfattningen. Den enda punkt där vi har skiljaktig uppfattning gäller den tid under vilken företaget skulle tillåtas driva verksamhet på den befintliga platsen.
Herr talman! När företaget fick tillståndet att göra en utbyggnad 1983 hade grannarna ingenting att invända. Invändningarna har kommit senare. Statsrådet säger att företaget 1988 inte hade haft tillstånd för sin verksamhet. Faktum är att företaget lämnade in ansökan 1987 till länsstyrelsen. Jag tycker att man måste ha förståelse för att det för ett företag som skall flytta blir fråga om ganska stora investeringar. Om företaget hade sluppit att få ett villkorat beslut från länsstyrelsen och i stället antingen hade fått regeringsbeslutet tidigare eller hade fått ett icke villkorat beslut från länsstyrelsen, skulle man naturligtvis ha kunnat göra en sådan ekonomisk bedömning att verksamheten hade kunnat flyttas tidigare. Nu får man göra en investering med en mycket kortare payoff-tid, och då känns investeringen meningslös. Jag skulle till slut vilja ställa frågan till fru Dahl om hon avser att lämna direktiv till länsstyrelserna beträffande dessa villkor i samband med överklagande, så att vi får en förbättring på det området.
Herr talman! Detta är inte okänt för myndigheterna, och jag har framfört det här både direkt till dem och även vid åtskilliga tillfällen från denna talarstol i anslutning till andra ärenden, bl.a. i samma län som det som vi nu talar om.
Herr talman! Jag lovar fru Dahl att jag under sådana förhållanden skall skicka protokollet från denna debatt till länsstyrelsen i Jönköpings län.
Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig när regeringen tänker återkomma med ett förbud mot alla PVC-förpackningar i konsekvens med lagen om kemiska produkter. Regeringen har, som Åsa Domeij anknyter till, i miljö— och energidepartementets bilaga till budgetpropositionen informerat riksdagen om att en frivillig avveckling av förpackningar innehållande PVC skall ske. Denna frivilliga överenskommelse är ett resultat av de överläggningar som jag har haft med företrädare för branschen under föregående år. Överenskommelsen innebär att, i ett första steg, den svenska tillverkningen av PVC-förpackningar skall vara avvecklad till halvårsskiftet 1990. I ett andra steg skall importerade PVC-haltiga produkter försvinna, liksom PVC-användningen i andra engångsartiklar än förpackningar. Företrädare för berörda branscher kommer att inbjudas till överläggningar om hur denna fortsatta avveckling skall ske. Jag vill också erinra Åsa Domeij om att det i propositionen föreslås en ändring i lagen om kemiska produkter som innebär att substitutionsprincipen markeras ännu tydligare.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag tycker dock att det var litet konstigt och inte helt logiskt. I höstas fick vi igenom att substitutionsprincipen skall skrivas in i lagen om kemiska produkter, vilket betyder att om det finns ett ur miljöns synvinkel bättre alternativ, skall detta användas. Regeringen har också i sin proposition lagt fram förslag härom. Det innebär alltså att så snart det finns ett alternativ till den farligare produkten är denna förbjuden. Det finns få fall där det är tydligare att det finns ett sådant alternativ än när det gäller PVC-förpackningar. Just därför måste konsekvensen av lagändringen bli att PVC-förpackningar faktiskt är förbjudna. Dessutom finns det inget stöd i lagstiftningen för att skilja mellan importerade produkter och sådana som tillverkas inom landet. Lagen om kemiska produkter gäller såväl för importerade produkter som för alla produkter som tillverkas och hanteras i övrigt inom landet.
Herr talman! Det finns ett mycket enkelt och praktiskt skäl till att jag först vill pröva vägen med överläggningar och frivilliga överenskommelser, och det är att man då undviker att frågan försenas med komplicerade förhandlingar med andra länder och handelsorganisationer. En frivillig överenskommelse gäller utan den typen av komplikationer. Skulle det visa sig att vi inte kan komma fram, eller när det visar sig att vi är färdiga, skall vi gå fram lagstiftningsvägen på det sätt som behövs.
Herr talman! Jag vill bara säga att regeringen inte har något bemyndigande från riksdagen att själv fatta beslut om huruvida lagen om kemiska produkter skall gälla eller inte gälla. Regeringen måste förhandla inom lagens ramar. Enligt lagen skall alla produkter som importeras eller hanteras inom landet vara förbjudna om det finns ett annat alternativ. Det finns alltså inget utrymme för att förhandla bort den föreskriften med andra länder och dra in olika handelshinder i detta sammanhang. Det är helt enkelt så att lagen skall gälla.
Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om den svenska regeringen kommer att hålla fast vid sitt löfte att avveckla användningen av fullständigt halogenerade freoner till 1995. Mitt svar är ja. Riksdagens beslut att anta regeringens proposition om att avveckla användningen av fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, förkortat CFC eller s.k. freoner, ligger till grund för det fortsatta arbetet. Det finns ingen anledning att ompröva detta beslut.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag tycker att det var ett rakt och tydligt svar. Jag skulle bara vilja ha ett litet förtydligande. Gäller det här oavsett EG-kommissionens officiella inställning? EG-kommissionens representant i Sverige har ju sagt att detta är något som EG inte kan acceptera.
Herr talman! Det låter bra. Jag hoppas att det också gäller beträffande PVC-förpackningar. Det första svaret som jag fick var nämligen inte så tydliggörande på den punkten.
Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om ett förverkligande av NEX projektet står i överensstämmelse med gällande miljöoch energipolitik, bl.a. riksdagsbeslutet att inte öka koldioxidutsläppen. Jag vill informera om att regeringen för närvarande prövar en ansökan från Nynäs Energy Chemicals Complex NEX Aktiebolag om tillstånd enligt 4 kap. naturresurslagen. Vid en sådan prövning enligt naturresurslagen, som avser tillåtlighetsprövning av industrianläggningar, gör regeringen en allsidig och bred bedömning där de samlade miljöeffekerna väger tungt. Eftersom ärendet bereds inom regeringskansliet är jag — som Per Gahrton väl vet — inte beredd att nu diskutera frågan.
Herr talman! Jag tackar för svaret, och det ligger väl någonting formellt riktigt i det som miljöministern säger. Låt mig skicka med på vägen ytterligare en gång att naturvårdsverket, som miljöministern naturligtvis vet, har avstyrkt, att också länsstyrelsen har avstyrkt, att Miljöcentrum påpekar att det antagligen är fråga om brott mot naturresurslagen och att Naturskyddsföreningen ställer sig bakom naturvårdsverket. Det finns alltså en mycket stark och enhetlig miljöopinion emot detta projekt. Det höll faktiskt ett slag på att inte bli av. Sedan har det dess värre i alla fall varit så att socialdemokraterna i Nynäshamn tycks vara beredda att satsa på det. Jag hade nyss en debatt med statsministern, där jag talade om socialdemokratins båda ”ansikten”: ”betongansiktet” och ”miljöansiktet”. Vi har ju efter hand börjat räkna miljöministern till ”miljöansiktet”. Jag hoppas innerligt att det nu skall visa sig ha varit en riktig bedömning. Jag vill också nämna en annan faktor i detta sammanhang. Man är på många håll i Nynäshamn och inom miljörörelsen rädd för att det i detta sammanhang är på väg ett nytt SAKAB. Inom ramen för tillgodoseendet av NEX behov av förbränning av diverse material som kol, spilloljor osv. skulle man alltså även på något sätt smuggla in ett nytt SAKAB. Det vore intressant om miljöministern — eftersom det inte precis är detta som hon skall ta ställning till när hon bedömer ärendet — har en uppfattning om huruvida detta möjligen finns med i bilden och vill redovisa hur hon i så fall reagerar inför det.
Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen anser sig ha godkänt inköp av naturskog för naturvårdsändamål till ett belopp av 142 milj.kr. för kommande budgetår samt om regeringen anser att ytterligare medel skall tillskjutas i tilläggsbudgeten till köp av naturskog och i så fall, hur mycket. Vidare har Roy Ottosson frågat mig om regeringen har gett upp vallöftet att minst 1 26 av den produktiva skogsarealen nedanför de fjällnära områdena skall skyddas. Frågan är ställd med anledning av att företrädare för naturvårdsverket påstås ha uttalat i pressen att man nu har köpt in all urskog som behöver skyddas i Norrland. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. De medel som avsatts för inköp av mark för naturvård disponeras av statens naturvårdsverk. De skall täcka bl.a. kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden. Disposition av medlen prövas av regeringen i de fall beloppet överstiger 1 milj.kr. Beslut i ett sådant ärende tas på förslag av statens naturvårdsverk, som i övrigt disponerar medlen för bl.a. kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden.

Regeringen har således inte utlovat några extra medel för att fullfölja köpeavtalet. Ansvarsfördelningen är sådan att det faller på naturvårdsverket att själv avgöra hur de anslagna medlen skall användas. Som svar på frågan om ytterligare medel skall tillskjutas vill jag säga att regeringen i årets budgetproposition föreslår att samma belopp anvisas under nästa budgetår som under det innevarande, nämligen 100 milj.kr. Enligt vad jag har inhämtat är det naturvårdsverkets uppfattning att det finns behov av att skydda ytterligare urskogar i Norrland. Det uttalande som Roy Ottosson påstår att en företrädare för naturvårdsverket har fällt, har jag inte kunnat återfinna i pressen. Regeringens mål är alltjämt att minst 1 76 av den produktiva skogsarealen nedanför fjällkedjan skall skyddas. Jag vill också erinra Roy Ottosson om att jag har besvarat en fråga om enprocentsmålet i riksdagen den 13 oktober 1988.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Låt mig börja där miljöministern slutade, nämligen med frågan om enprocentsmålet. Jag måste där be om ett förtydligande. Vad avses med ”nedanför fjällkedjan”? Avses då nedanför den f.d. skogsodlingsgräns som domänverket avskaffade för några år sedan, eller är det någon annan gräns som avses? Det spelar nämligen en stor roll om man räknar in de fjällnära skogarna eller inte. När det gäller dessa pengar är det naturligtvis anmärkningsvärt att regeringen godkänner ett avtal som kostar mer än vad som finns i kassan. Detta har gjort att man ute på länsstyrelserna har lovat att köpa in mark, som man nu saknar pengar för att kunna köpa in. Det leder givetvis till problem, inte bara för tjänstemännen utan också när det gäller förtroendet mellan skogsföretagen, som i de flesta fall säljer denna mark, och länsstyrelsen, som har lovat att köpa den. Det hade varit bra om vi hade kunnat få ett besked om att pengarna kommer att skjutas till, men det verkar inte vara aktuellt av miljöministerns svar att döma. Uttalandet från naturvårdsverket fälldes i samband med att dessa köp blev kända. Tyvärr har jag inte sparat urklippet, men jag skulle kunna ta fram det och skicka över det till ministern vid tillfälle. Om jag minns rätt var artikeln från ett nummer av Sundsvalls Tidning i höstas. Det är naturligtvis bra att ministern klargör att man inte alls kommer att sluta att utöka skyddet av skog i Norrland, utan att man verkligen försöker uppnå enprocentsmålet även där. Jag vill i detta sammanhang påpeka att just länen vid Norrlands kustland har den lägsta graden av skydd. Jag vill minnas att det är Gävleborgs län som ligger sämst till, och det är ändå ett län med väldigt mycket skog.
Herr talman! Låt mig först påminna om att regeringen förra året åstadkom ett mycket stort lyft av anslaget för skydd av sådana här områden, från 40 milj.kr. till 100 milj.kr. Det var en flerårssatsning, vars syfte är att åstadkomma detta skydd. I de diskussioner vi har fört med naturvårdsverket har vi framhållit att det inte är självklart att hela behovet skall klaras av under ett budgetår, utan att det var fråga om en flerårssatsning och att det ankommer på naturvårdsverket att göra de nödvändiga prioriteringarna. Naturvårdsverket har enligt min mening gjort en mycket förtjänstfull insats på detta område och fått ett mycket förmånligt avtal. Det är bra gjort av naturvårdsverket. För närvarande är ungefär 0,4 Jo av den produktiva skogsmarken nedanför de fjällnära skogarna skyddad. Det återstår således en del. Detta åstadkommes naturligtvis i första hand genom att staten köper in mark på det sätt vi har diskuterat. Men även kommunerna kan göra detta. Skogsområden kan dessutom skyddas indirekt på andra sätt. Det krävs t.ex. nu tillstånd för våtmarksdikning. Regeringen har, särskilt under det senaste halvåret, vid prövning av överklagade ärenden avslagit åtskilliga överklaganden till förmån för skyddsintressena. Betydande arealer utgörs också av sumpskogar. Jag räknar med att en stor del av dessa kommer att säkras för framtiden. Också där har det förekommit utslag i överklagade ärenden till förmån för skyddsintressena. Jag vill påpeka att den pågående översynen av naturvårdslagen kommer att redovisas den 1 april. De som står för översynen har även haft i uppgift att gå igenom de frågor vi nu diskuterar. Jag räknar alltså med att det ganska snart skall finnas ett förstärkt lagskydd för dessa ändamål i dessa områden. Allra sist vill jag påminna om att vi nu kommer att avskaffa bidraget till skogsdikning, förutsatt att riksdagen godkänner regeringens förslag.
Herr talman! Även jag hoppas att riksdagen godkänner regeringens förslag när det gäller skogsdikningen. Detta är någonting som vi i miljöpartiet har krävt ända sedan partiet bildades. Jag har lagt märke till att regeringen har höjt sin ambitionsnivå när det gäller skydd av natur och framför allt skog. Det är naturligtvis mycket bra. Problemet är att det rör sig om en investering som måste göras ganska snabbt. Vi kände till detta redan i början av 80-talet. Naturvårdsverket gjorde sin stora inventering av urskog nedanför de fjällnära skogarna 1980. Det är ju också i stort sett dessa områden som kommer att skyddas. Det tog alltså tio år att uppnå detta. Det som är vårt bekymmer är att det inte finns mycket urskog kvar i Sverige, det rör sig faktiskt redan i dag om mindre än 1 96 nedanför den gamla skogsodlingsgränsen. Det är således bråttom, och detta bör ses som en investering för framtiden. Vi anser därför att man under en kortare tid kan acceptera ganska höga anslag just för ett sådant här ändamål. Skötseln blir ju sedan mycket billig. Jag har uppfattat ministerns anförande så att hon accepterar min tolkning av vad som är enprocentsmålet, nämligen att det rör sig om skog nedanför domänverkets skogsodlingsgräns, och ingenting annat.
Herr talman! Karin Starrin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att effektivisera naturvårdsverkets arbete. Regeringen arbetar med att analysera och utveckla organisation och arbetsfördelning inom hela miljövårdssektorn, alltså även inom statens naturvårdsverk. Genom ändringar i miljöskyddslagen den 1 juli 1989 har länsstyrelserna och kommunerna fått ett ökat ansvar för prövning och tillsyn av miljöfarlig industri. Naturvårdsverkets arbete bör inriktas på att ta fram riktlinjer för miljöarbetet och systematiskt angripa de stora miljöproblemen. Jag vill dessutom framhålla att det pågår ett omfattande arbete med förnyelse av den offentliga sektorn. Med anledning härav beslutade regeringen den 21 juni 1989 om särskilda direktiv för naturvårdsverkets fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1991 94. Enligt direktiven skall verket genomföra en genomgripande analys av frågor om bl.a. verksamhetens inriktning och ett utvecklat sektorsansvar. Den fördjupade anslagsframställningen skall redovisas senast den 1 september 1990. Det pågår alltså ett omfattande arbete för att effektivisera miljöarbetet i hela samhället, ett arbete där naturvårdsverket spelar en ledande roll.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. I årets budgetproposition står under rubriken Miljövård: En viktig del i naturvårdsverkets ledande roll på miljöområdet är att sörja för en god kunskapsuppbyggnad och för miljövårdsåtgärder. Man säger också inom naturvårdsverket att verket skall leda och främja miljöarbetet. Jag vill då fråga miljöministern: Anser miljöministern att naturvårdsverket lever upp till den ledande rollen? Naturvårdsverket har som sin huvuduppgift att ligga före, driva opinionen, ja helt enkelt vara miljöns yttersta försvarsadvokat. Miljöministern säger i sitt svar att det pågår en översyn och att naturvårdsverkets arbete bör inriktas på att ta fram riktlinjer för de övergripande, stora miljöproblemen. Men jag vill då gärna fråga: Anser miljöministern att naturvårdsverket har denna ledande roll? Och hur skall dessa riktlinjer utformas för att man skall kunna komma till rätta med de stora miljöproblemen?
Herr talman! Jag kan bara redovisa ytterligare litet grand av vad naturvårdsverket enligt direktiven skall lägga fram i den redovisning som skall göras för att utveckla arbetet och som skall lämnas till regeringen den 1 maj 1990. Det behövs ett sådant utvecklingsarbete inom hela miljövårdsfamiljen. Den första punkten gäller just den utvecklande rollen och frågor om sektorisering, decentralisering och lämplig arbetsfördelning mellan olika nivåer. Den andra punkten gäller verkets laboratorieverksamhet. Den tredje gäller det internationella arbetet, som blir allt viktigare. Den fjärde punkten gäller miljöövervakning. Andra frågor är ADB-strategi, organisatoriska frågor, informationsverksamhet, statistik och tillsyn. En viktig fråga i detta analysarbete är vilka verksamheter som helt eller delvis kan överföras till annan huvudman och var ett ökat sektorsansvar kan krävas, för att i sin tur möjliggöra att naturvårdsverket får inrikta sig på centrala policyfrågor. Under det här året skall naturvårdsverket redovisa aktionsplaner som blir av betydelse för inriktningen av miljöarbetet. Dessa skall redovisas i nästa års miljöpolitiska proposition. Det är t.ex. aktionsplaner mot havsföroreningar och luftföroreningar samt en aktionsplan för naturvården. Det pågår ett omfattande arbete för att effektivisera den offentliga sektorn med användning av sådant som målstyrning och resultatanalys. Jag menar att vi med de insatser som nu pågår skall underlätta för alla berörda att bedriva ett intensivt arbete.
Herr talman! Det är precis det vi hörde miljöministern räkna upp som jag tycker är problemet. Naturvårdsverket får så enormt många stora, nya uppgifter. Min fråga kvarstår: Anser miljöministern att naturvårdsverket har möjlighet att axla den ledande rollen i detta viktiga miljöarbete? Naturvårdsverket har successivt expanderat under sina 23 år. I dag är 600 personer anställda och verket har ganska många miljoner att på ett effektivt och riktigt sätt prioritera och använda. Det är just detta den kritik som har framförts gäller. Man har svårt att prioritera, svårt att vara det avsedda stödet för länsstyrelserna i de yttersta, stora, viktiga miljöfrågorna i industrin. Jag får återkomma med ytterligare frågor. Jag kan inte tycka att det i det här läget räcker att säga att det är naturvårdsverket självt som skall genomföra omorganisationen. Det borde vara i miljöministerns intresse att styra det arbetet.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser att stärka förutsättningarna för produktion i bl.a. småskaligt jordoch skogsbruk och småskalig livsmedelsförädling i Norrland. bruket i norra Sverige . Innevarande år är det sista i programperioden. Totalt 245 milj.kr. har satsats på olika åtgärder med syftet att utveckla jordbruket och främja sysselsättningen på landsbygden i norra Sverige. Insatser har gjorts i form av investeringar vid företagen, utvecklingsprojekt, forskning samt utbildning och rådgivning. Investeringsbidragen har bl.a. resulterat i nya kombinationsverksamheter till jordoch skogsbruket, t.ex. gårdssågar, trädgårdsodling, fiskodling samt hantverk och småindustriverksamhet. Särskilt satsningarna på kombinationssysselsättning innebär större möjligheter för jordbruket och landsbygden att förbli levande. Ett stort antal utvecklingsprojekt har dessutom startats i samarbete mellan lantbruksverket och andra myndigheter och organisationer. Här finns ett brett spektrum av projekt med olika inriktningar, bl.a. alternativodling med betoning på rådgivning och marknadsföring, lokal förädling av livsmedel samt projekt som syftar till att stimulera kvinnlig företagsamhet och ge varaktig sysselsättning för kvinnor på landsbygden. Den småskaliga livsmedelsförädlingen i norra Sverige främjas även genom särskilda utvecklingsprojekt som drivs i samarbete mellan Styrelsen för teknisk utveckling och Sveriges lantbruksuniversitet. Ett väsentligt motiv för en reformering av livsmedelspolitiken är att främja en bättre regional balans. Regeringen har nu att ta ställning till de förslag som lämnats i den parlamentariska arbetsgruppens betänkande , bl.a. ett bibehållet prisstöd till jordbruket i norra Sverige, en utökning av glesbygdsstödet med 100 milj.kr. samt ett särskilt stöd till landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Regeringens avsikt är att genom en reformering av livsmedelspolitiken vända de resursströmmar som hittills i hög grad gynnat de bättre jordbruksområdena, så att stödet i framtiden i stället i ökad utsträckning kommer jordbruket i norra Sverige till del.
Fru talman! Den sista klämmen i jordbruksministerns svar var mycket positiv. Det tackar jag för. Det gäller att vända resursströmmarna, som hittills i hög grad har gynnat de bästa jordbruksområdena, norrut. Det låter bra, men hur skall detta ske? Det framgår egentligen inte riktigt, såvida inte ministern menar att det särskilda stödet till landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet i första hand skall gå norrut. Det är inte självklart, om man läser LAG:s rapport. Det finns litet olika uppfattningar om det. Det vore intressant att få höra jordbruksministerns syn på hur det anslaget skall användas, varthän det skall riktas. Det är riktigt att det har funnits ett treårigt åtgärdsprogram som upphör i år. Problemet när det gäller jordbruk och andra näringar som är kopplade till livsmedelsförsörjning är att det ofta handlar om långsiktiga investeringar i småföretag och familjeföretag. Man har investerat för miljontals kronor. Det gör man inte om man inte är säker på att verksamheten har framtiden för sig. Det krävs en bra långsiktig politik. Det är bristen i korta program, treåriga kampanjer och sådant. Människor tror inte riktigt på dem. De bryr sig inte om dem. En och annan kanske försöker fiska litet pengar, men det blir lätt så att de flesta är skeptiska. Det finns i dag en mycket utbredd pessimism bland jordbrukare i norr. Det hänger samman med senare års utveckling. Det hänger också samman med en stor osäkerhet om vad LAG:s förslag egentligen innebär. Det skulle vara av mycket stort värde om regeringen tog tag i den här frågan och mer tydligt klargjorde hur man skall vända resursströmmarna norrut, så att människor i norr vågar tro på det och börjar investera.
Fru talman! Först vill jag säga att LAG:s förslag utgår från direktiven om att vi skall ha en bättre regional balans. Såväl jordbruksnämnden som naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram tekniskt underlag för att ett bättre regionalpolitiskt stöd till norra Sverige skall kunna skapas. Jordbruksnämnden har dessutom fått i uppdrag att utforma ett stöd till odlingslandskapet som är betydligt bredare än vad dagens Nola-stöd innebär. Självfallet kommer båda dessa stödformer att vara viktiga för Norrland. Till detta kommer också det prisstöd som finns i dag, vars framtida utseende man överväger för att det skall bli slagkraftigt för Norrlandsjordbruket. Remissomgången pågår för närvarande. Remisstiden för betänkandet går ut först nästa vecka. Beredningsarbetet pågår, och det är självklart att vi kommer att presentera våra förslag i den proposition vi avser att lägga fram i april. Då kan Roy Ottosson få svar. Men vi är naturligtvis beredda att med de partier som är intresserade föra en öppen diskussion i riksdagen om de här frågorna fram till dess. Jag känner inte igen den beskrivning som Roy Ottosson gör av att det betydande stöd på 245 milj.kr. som vi har givit är något som bara ett fåtal har brytt sig om. Det har tvärtom varit en utomordentligt stor efterfrågan på dessa medel, en lång kö och en stor investeringsvilja. Visst finns det pessimism här och var, framför allt i inlandet, som genom dagens jordbrukssystem får sina resurser dragna mot kusten och söderut. Men det är ingalunda, gudskelov, en generell beskrivning av Norrlandsjordbruket. Det finns också en mycket stark investeringsvilja på många håll. Det visar trycket på de investeringsmedel som vi just har talat om.
Fru talman! Det är klart att det kan låta som om man överdriver. Man talar naturligtvis om dem som man känner bäst. De som hör av sig mest är naturligtvis de som är rädda, pessimistiska och som ser framtiden i svart. Jag vet om att det finns en stor investeringsvilja, och jag vet också att 245 milj.kr. är en liten summa i dessa sammanhang. Detta visar också vikten av att man verkligen satsar på ett sådant sätt att de som vill investera också vågar göra det och kan göra det på ett bra sätt, så att det blir på lång sikt bärkraftiga investeringar. Stödet till odlingslandskapet, Nola, har ju i hög grad varit inriktat på naturvårdsändamål. Nu skall det då bli ett bredare stöd. Det blir naturligtvis en huggsexa. De som har haft jordar där det odlats mycket spannmål — dvs. odling som inte kommer att bli lönsam, om reformen genomförs — kommer naturligtvis att göra anspråk på de här pengarna. Därför skulle det vara intressant att få veta mera i detalj hur pengarna skall användas.
Fru talman! Som jag sade har vi just lagt ut ett uppdrag till naturvårdsverket och jordbruksnämnden för att vi skall få ett tekniskt underlag. Roy Ottosson måste i varje fall vänta tills vi har fått detta underlag och se vilka överväganden som vi gör i propositionen. Då kan man få en uppfattning om hur systemet är. Detta är ju sådant som preciseras i en proposition. Målsättningen har presenterats här. I svaret på frågan framhålls att resursströmmarna skall riktas norrut från de bästa jordbruksbygderna dit det mesta stödet går i dag. Meningen är ju inte att stödet till odlingslandskapet vare sig i LAG:s tappning eller enligt de direktiv som har getts till ämbetsverken i första hand skall vara en ersättning för spannmålsodlingen. Där har ju LAG andra förslag om hur man skall kunna hjälpa. Så det finns många fler instrument än de som Roy Ottosson pekar på, instrument som gäller såväl södra Sverige som det som vi nu talar om, nämligen norra Sverige. Jag vill också framhålla, och det är viktigt, eftersom Roy Ottosson också nämnde skogsfrågorna, den betydande användning som vi har fått av de medel som finns för det intensifierade skogsvårdsprogrammet för speciellt Västerbotten och Norrbotten när det gäller privata småbrukare och skogsägare.
Fru talman! Jag noterar att ministern sade att stöd till landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet inte skall ses som kompensation när det gäller spannmålsjordarna. Det var bra att vi fick klarhet i den frågan.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen anser att det är rimligt att ytterligare försämra för Norrlandsfisket samtidigt som fisket ökar i egentliga Östersjön och, om så inte är fallet, vad regeringen avser att göra för att förbättra förhållandena för Norrlandsfisket. Bakgrunden till Roy Ottossons fråga är fiskeristyrelsens förslag till åtgärder för att rädda de naturliga laxbestånden i Östersjön. Enligt fiskeristyrelsen är situationen mycket allvarlig för laxbestånden i Östersjön. Det grundläggande syftet med förslagen är därför att öka uppvandringen och den naturliga leken i tillrinnande vattendrag. På längre sikt medför detta ökade fångstmöjligheter för alla svenska fiskare. Fiskeristyrelsens förslag, som just nu ställs ut för granskning i alla län längs hela kuststräckan från Norrbottens län till Malmöhus län, innebär begränsningar både i havsfisket och i kustfisket. Styrelsen bedömer att de föreslagna begränsningarna medför att en ge nomsnittlig havsfiskare och en genomsnittlig kustfiskare bör kunna räkna med samma fångster i framtiden som under åren 1987—1988. Detta beror på att tillgången på lax i den samlade svenska fiskezonen har ökat till följd av uppgörelsen om den s.k. vita zonen och det minskade utländska fisket som har blivit följden av denna. Det är fiskeristyrelsen som beslutar om den närmare reglering av fisket som behövs för att tillgodose behovet av fiskevård för vandringsfisken. Regeringen kommer inom ramen för fiskerikommissionen för Östersjön att fortsätta sitt arbete för en internationell reglering av havsfisket efter lax. En framgång i detta arbete skulle resultera i en bättre situation för de naturliga laxbestånden i Östersjön och därmed förbättrade förhållanden för Norrlandsfisket.
Fru talman! På det här svaret lät det ju som om allting bara var bra. Sedan 1979 har man i länsstadgan i Västernorrlands län, som den här frågan avser, infört en rad restriktioner som lett till att man minskat fisket efter lax och öring. Den andel av lax som kustfiskarna i Västernorrland tar upp har nu sjunkit från 25 Yo till 15 96 av det totala uttaget av lax i hela Östersjöområdet. Det som nu föreslås skulle innebära att det blir en ytterligare minskning med ungefär en tredjedel. Då skall man veta att det inte finns så många fiskarter i dessa delar av Sverige. Det finns lax, öring och torsk. Torskfisket är i stort sett utslaget redan till följd av den överfiskning som vi har haft tidigare. Den saken har debatterats förut i den här kammaren. Människorna är alltså ganska beroende av det här fisket, och därför blir frågan varför man måste slå så hårt mot just detta kustfiske. Faktum är att det blir en ökning av laxfisket nere i den egentliga Östersjön. Man skall också ha klart för sig att det bästa laxfisket finns vid Indalsälvens mynning. Indalsälven är ju fullt utbyggd, varför det inte alls finns någon naturlig reproduktion av lax där. Det handlar bara om utsättningsfisk. Så motiveringen att det skall ”öka uppvandringen och den naturliga leken i tillrinnande vattendrag” håller inte riktigt. Tyvärr förhåller det sig på samma sätt beträffande Ångermanälven. I Ljungan förekommer det lek i viss utsträckning, men Ljunganlaxen är så gott som utdöd, och den lax som numera planteras ut i Ljungan är kraftigt uppblandad med lax från Indalsälven och andra älvar. Därför är det mycket svårt att förstå det här förslaget, såvida avsikten inte är att slå ut fisket längs kusten i fråga. Men det vore ju litet konstigt om fiskeristyrelsen hade den inställningen.
Fru talman! Roy Ottosson talar alltså om ett förslag som nu är, som det kallades, utställt. Enligt riksdagens språkbruk brukar det heta ”på remiss”. Roy Ottosson ger sina synpunkter här i talarstolen, och många fiskeorganisationer gör det direkt och på andra sätt fram till den 1 mars. Sedan skall fiskeristyrelsen fatta beslut den 27 april på basis av de inkomna förslagen. Det är naturligtvis fullständigt omöjligt för mig att kommentera en pågående remissbehandling som gäller fiskeristyrelsen och de olika synpunkter som man har på de konkreta förslagen. Man kan i stort sett säga att alla kategorier laxfiskare, var de än finns — vid kuster, vid älvar eller hav — hittills har kritiserat förslaget, därför att det skulle slå hårdast mot just deras fiske. Detta var kanske inte helt oväntat. Men det är inte regeringens sak att ta ställning till de olika förslagen. Det är fiskeristyrelsen som skall fatta beslut på grundval av den remissomgång som nu pågår. Syftet är ju — Roy Ottosson undvek delvis att tala om detta — att samlat se till att vi kan rädda den vilda laxen som ju genetiskt har en större styrka och robusthet än den odlade laxen. Blir den vilda laxen utslagen, är faran att den genetiskt svagare laxen blir dominerande. Då gäller det naturligtvis både kustfiske med lekande lax och Östersjön och havsfisket. Vi har, enligt min mening, fått bättre möjligheter att göra insatser efter det att vi har träffat en uppgörelse med Sovjetunionen om den vita zonen. Jag ser ändå mera optimistiskt på möjligheten att åstadkomma en lösning som innebär att båda kategorierna laxfiskare skall kunna fortsätta att fiska och att den vilda laxen skall kunna fortleva.
Fru talman! Jag instämmer i jordbruksministerns uppfattning att den vilda laxen måste räddas och att långtgående åtgärder måste vidtas med det syftet. I mitt förra inlägg tyckte jag att jag visade att förslaget i varje fall inte är ägnat att för Västernorrlands del åstadkomma just detta, eftersom det i första hand slår mot laxfiske i redan fullt utbyggda älvar, där det hela tiden handlar om odlad lax. I stället borde man ju minska storfisket i den egentliga Östersjön. Problemet är här att vi i Västernorrlands län har en fiskenäring som är mycket kraftigt hotad. Man har i många år haft en mycket negativ utveckling. Torskfisket som försvann och andra problem gör att det är mycket svårt att förstå varför man skall slå mot det lilla laxfiske som finns kvar. Andelen av laxfisket har ju minskat ganska radikalt. Det vore intressant att få veta hur jordbruksministern ser på fisket i framtiden i denna del av landet.
Fru talman! Jag har svarat på den frågan, och svaret är att den bästa förutsättningen för att vi långsiktigt skall kunna behålla ett kustoch älvfiske är att den genetiskt starka vilda laxen kan bestå. Genom den uppgörelse om den vita zonen som vi har fått med Sovjetunionen har vi bättre möjligheter att kontrollera fisket i havet. Beträffande de konkreta frågorna har jag redan sagt att det vore alldeles fel av mig att svara på dem under pågående utställning och remissbehandling. Men jag har förståelse för att Roy Ottosson vill framföra sina regionala synpunkter, på samma sätt som andra som företräder fiskare på andra håll framför sina synpunkter.
Fru talman! Jag får tolka svaret så att regeringens inställning är att kustfisket längs Norrlandskusten skall vara kvar och utvecklas och att man skall slå vakt om det på alla tänkbara sätt. Vi kan då antagligen se fram emot ett — Prot. 1989/90:66 modifierat förslag jämfört med det som fiskeristyrelsen har lagt fram. 13 februari 1990

Fru talman! Sten Svensson har frågat socialministern vilka åtgärder som planeras för att omedelbart stoppa möjligheten till alkoholkonsumtion på behandlingshem för personer intagna enligt LVM. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sten Svensson hänvisar i sin fråga till en tidningsartikel om Hessleby behandlingshem för missbrukare. Enligt reportaget skulle det pågå ett omfattande alkoholmissbruk vid behandlingshemmet. Den som vårdas i ett LVM-hem enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall får inte inneha alkoholhaltiga drycker. Om alkoholdrycker påträffas får de omhändertas. För missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn finns LYM-hem som är anpassade för sådan tillsyn, bl.a. med tillgång till slutna platser. Det är naturligtvis olyckligt om det förekommer missbruk i samband med behandlingsinsatser. Det kan inverka negativt både på det individuella behandlingsresultatet och på klimatet vid behandlingshemmet. Det är alltså inte tillåtet för de intagna vid LYM-hemmen att inneha alkoholhaltiga drycker. Men på Hessleby behandlingshem har det förekommit att enskilda patienter avvikit från behandlingshemmet och återvänt berusade. Vid något tillfälle har personalen även beslagtagit alkoholdrycker som förts in på området. Under den senaste tiden har emellertid olika åtgärder vidtagits för att komma till rätta med svårigheterna vid behandlingshemmet. Bl.a. har platsantalet skurits ned, samtidigt som antalet anställda har ökat. Sedan några veckor tillbaka har behandlingshemmet även tillgång till slutna platser avsedda för missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret på min fråga. Men jag hade väntat mig ett annat svar. Här är det verkligen på sin plats med ett kraftfullt avståndstagande från den utveckling som vi läser om. Det handlar inte om ett unikt exempel här, utan vi läser dagligen i tidningarna om att sprit och narkotika flödar på våra vårdhem. Det gäller inte bara LVM-hem utan också kriminalvårdsanstalter. Så sent som i dag kan vi läsa i Expressen om den komvuxlärare som åkte fast inne på en anstalt med 70 gram heroin, värt en kvarts miljon, på sig. Denna utveckling är mycket allvarlig, och då måste man säga ifrån ordentligt. Samhället måste göra en mycket tydlig och klar markering, herr stats 35 råd, och ge uttryck för att man inte tolererar utvecklingen. Vården skall ges i en drogfri miljö, och därför måste regeringen ge tydliga och klara signaler. I svaret sägs att det kan bli tråkigheter och att alkoholdrycker får tas i beslag. Men här skall man använda uttryckssättet att de ”skall” tas i beslag. Konsekvenserna blir så allvarliga att samhället måste reagera kraftfullt på händelseutvecklingen. Det har vi gjort i våra motioner som vi har väckt under den allmänna motionstiden. Varför vill inte regeringen uttrycka sig på samma sätt?
Fru talman! Möjligtvis är det en skillnad i tonläge mellan Sten Svensson och mig, men i sak är det ingen skillnad mellan oss. Jag ser mycket allvarligt på både incidenterna vid Hessleby behandlingshem och alla andra liknande incidenter runt om i landet. Det är naturligtvis inte tillåtet att föra in vare sig alkohol eller narkotika, och det måste beivras. Att jag använder ordet ”får” i fråga om omhändertagande av alkohol beror på att lagen använder precis det uttryckssättet — det är LVM-lagens egen formulering. Att det finns en tillsyn som fungerar när vi tar till den kan just detta fall visa. Sedan ärendet hade granskats av länsstyrelsen har betydande förändringar vidtagits vid Hesslebyhemmet. Antalet platser har minskats, och av de platser som nu finns är åtta slutna. Personalen har också ökats väsentligt, och dessutom har personalen fått utbildning under året. Man kommer vidare att ha ett bättre vårdprogram i fortsättningen. Statens ingrepp genom länsstyrelsens tillsyn har alltså haft sin verkan. Det är en annan sak att den totala situationen inger bekymmer. Det finns alldeles för få platser för sluten vård av missbrukare. Vi hoppas att vi skall kunna råda bot på detta förhållande med det nya statsbidraget, som ger väsentligt bättre resurser just för den slutna vården.
Fru talman! Det hade varit välgörande med ett kraftfullt avståndstagande från ministerns sida. Man kan självfallet välja olika tonläge, men det väsentliga är vad man uttrycker i sak. Jag vet mycket väl att formuleringen i lagstiftningen är den statsrådet Lindqvist anger. Likväl kan jag i den aktuella tidningsartikeln konstatera att personalen säger att de inte får stoppa supandet. Det händer att klienterna ber om att få bli inlåsta, och inte ens då kan vi ingripa, säger företrädare för personalen. Här måste ansvariga myndigheter och regeringen göra så tydliga markeringar att vi slipper läsa att personalen inte kan klara situationen. Man skall kunna ingripa.

Fru talman! Jag vill bara tillägga att personalen skall ingripa. Det är inte tillåtet att inneha alkoholhaltiga drycker på ett LYM-hem. När personalen enligt tidningsartikeln säger att de inte får ingripa, har de direkt fel i sak. I så fall var den utbildning som man nu har fått på sin plats i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag välkomnar det sista som statsrådet sade. Det är i linje med vad jag vill åstadkomma. Men när vi får höra och se i massmedia att det uppenbarligen inte fungerar och får läsa uttalanden av den här innebörden, vore det värdefullt om regeringen mycket snabbare kunde göra dessa marke
Fru talman! Jag kan då inte underlåta att säga, att när dessa uppgifter förekom i massmedia hade vi för länge sedan inskridit. I det här fallet anser jag alltså att Sten Svensson har fel: Vi inskred redan i höstas, och det är anledningen till att det nu skett en viss skärpning vid Hessleby behandlingshem.
Fru talman! Den här artikeln var publicerad den 4 februari 1990. Då gjorde personalen uttalanden av den här typen utan att några myndigheter reagerade. Det är först sedan jag ställt denna fråga som vi fått dessa uttalanden.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig dels om regeringen anser att de miljöpolitiska målen skall tillämpas även för luftfarten, dels om en fortsatt kraftig ökning av flygtrafiken är förenlig med vallöftet att minska miljöskadliga utsläpp under naturens egna toleransgränser. Frågorna är ställda mot bakgrund av att koncessionsnämnden för miljöskydd nyligen fattat ett beslut beträffande verksamheten på Landvetters flygplats. Svaret på den första frågan är att riksdagens miljöoch trafikpolitiska mål ligger fast. Transportsystemet skall utvecklas så att en god miljö och hushållningen med naturresurser främjas. Detta gäller även för flygtrafiken, och som ett exempel på regeringens arbete inom detta område kan nämnas den införda skatten på luftemissioner från flygets avgaser. Beträffande frågan om flygtrafikökningen är förenlig med en minskning av de skadliga utsläppen anser jag inte att man som Roy Ottosson gör skall föra den diskussionen utifrån ett enskilt beslut av koncessionsnämnden för miljöskydd. Flygets framtida utveckling kommer att påverkas av en rad faktorer, där den i frågan nämnda introduktionen av snabbtåg är en faktor och nuvarande och eventuellt tillkommande nödvändiga miljökrav är en annan. Jag vill också erinra om de särskilda uppdrag som regeringen givit trafikverken i avsikt att belysa de olika trafikslagens miljöpåverkan och möjligheterna att komma till rätta med problemen. Även luftfartsverket har således ett sådant uppdrag, som skall redovisas i maj i år och som sedan avses utgöra ett av underlagen för en proposition till riksdagen våren 1991 om miljö och trafik.
Fru talman! Till att börja med noterar jag att naturens gränser och riksdagens mål skiljer sig åt. Efter vad jag förstått av forskarna på detta område bör man globalt minska koldioxidutsläppen med totalt 85 96 för att vara säker på att vi inte skall få någon klimatförändring. Riksdagens mål är plus minus noll i utsläppstermer. Nåväl, hur är det då med riksdagens mål — klarar vi dem? Det visar sig att flyget ökar kraftigt. Transportrådet gör bra prognoser på detta område, och dessa visar att utsläppen från flyget kommer att öka snabbt och stå för den huvudsakliga ökningen av koldioxidutsläppen från trafiksektorn fram till år 2000. Just flyget kommer att bli det trafikslag som gör att man inte klarar plus-minus-noll-målet för koldioxidutsläppen, trots de föreslagna miljöavgifterna på koldioxidutsläpp och trots förslag om begränsning av avdragsmöjligheterna för bilresor, osv. Det beror på att dessa åtgärder inte har något genomslag på flygtrafiken på samma sätt som på andra trafikslag. Om man går fram till år 2020, vilket transportrådet gjort, visar det sig att det blir ännu sämre. För den tiden talar man om ökningar för flygets del på 150 90 jämfört med 1987. Det är bara Arlanda med dess tredje bana som är större än Landvetter. När det gäller Arlanda gick naturvårdsverket in och sade att man inte skulle tillåta någon ökning av koldioxidutsläppen, medan koncessionsnämnden tar större hänsyn till andra intressen. När det kommer upp ett så stort ärende som Landvetter måste man ställa frågan: Vad anser regeringen om detta? Skall man hålla fast vid detta mål och skall det gälla även luftfartsverket? Skall flyget tillåtas att fortsätta att öka sina utsläpp på detta sätt?
Fru talman! När det gäller Landvetter har koncessionsnämnden för miljöskydd fattat ett beslut. Om det beslutet överklagas får regeringen naturligtvis anledning att ingående granska ärendet. Jag avser inte att nu sätta mig till doms över koncessionsnämndens ställningstagande i ärendet. Det är riktigt att flygtrafiken ökar. Nu får man inte se miljömålen utifrån situationen vid en enskild flygplats och inte heller utifrån utvecklingen av ett enskilt kommunikationsmedel, utan miljömålet måste ses i dess helhet. Den miljö vi lever i påverkas av en rad olika faktorer. Roy Ottosson nämner i sin fråga utvecklingen av snabbtågsförbindelserna. Vi gör nu insatser för att erbjuda ett miljövänligare kommunikationsmedel. I relationen Stockholm—Göteborg tror jag att snabbtågsförbindelserna när de är fullt utbyggda kommer att betyda väldigt mycket för överföringen av passagerare från inrikesflyget till tågtrafik.
Fru talman! Också jag hoppas mycket på snabbtågen, och jag tror att man bör satsa mycket kraftigt på det alternativet. Det har uppenbarligen framtiden för sig. Om utvecklingen av flygtrafiken fram till år 2000 blir den som transportrådet förutspår och om den ökning av koldioxidutsläppen som kommer att förorsakas av flyget skall kompenseras med minskad vägtrafik, så måste denna minska med 10 96. Det förutsätter att vi får en kraftigt ökad satsning på kollektivtrafiken utöver vad som föreslagits och utöver vad som kan bli följden av olika utredningars förslag, inte minst miljöavgiftsutredningens. Det är klart att man måste fråga sig hur regeringen ser på detta. Jag vet att luftfartsverkets miljöprogram och de uttalanden som under senare tid gjorts från verket pekar på att man inte vill ta ansvar för koldioxidmålet. Luftfartsverket anser sig inte kunna uppnå plus-minus-noll-målet.
Fru talman! Jag vill upprepa att vi inte kan diskutera varje enskilt kommunikationsmedel för sig. När vi diskuterar det övergripande koldioxidmålet kan vi inte heller diskutera enbart med utgångspunkt i trafiken. Vi måste utgå från den samlade situation som uppstår genom vårt sätt att producera varor och vårt sätt att resa och transportera produkter. Att ställa om trafikapparaten är ett mycket omfattande, långsiktigt arbete. Det skall medges att trafikutvecklingen är den kritiska punkten när det gäller koldioxidutsläppen. På de andra områdena tror jag att vi har relativt goda förutsättningar att komma till rätta med miljöproblemen. På trafikområdet återstår mycket att göra. Men dessa problem kan inte angripas enbart utifrån situationen vid en enskild flygplats.
Fru talman! Att jag som utgångspunkt tagit frågan om Landvetter hänger samman med att naturvårdsverket sagt nej till sådana ökningar just därför att man vill testa det mål som riksdagen antog 1988. Det är därför som det är intressant att principiellt diskutera den här frågan. Det är klart att man kan låta andra sektorer av samhället stå för minskningen. Naturens mål är en minskning på 85 76, om man skall tro forskarna. Man kan då naturligtvis fråga sig vad som menas när det i en valrörelse sägs att vi skall anpassa oss till vad naturen tål. Menar man någonting med detta eller är det bara ett sätt att tala om att man är bra i största allmänhet? Vi måste ta denna fråga på allvar, om det skall vara någon mening med att föra en miljödebatt. Om man säger att utsläppen skall minskas till vad naturen tål, måste man åtminstone kunna redovisa några steg på vägen. Här får vi bara veta att minskningen får ske på något annat håll, eftersom trafiken inte tycks klara detta. Det är en mycket passiv inställning, som jag inte kan godkänna. Jag kräver att kommunikationsministern tydligare talar om hur trafiken, som är den största enskilda källan för utsläpp av koldioxid, skall klara nollprocentsmålet fram till år 2000.

Fru talman! Stina Gustavsson har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att undanröja de påtalade olägenheterna med det nya teoretiska körkortsprovet. Trafiksäkerhetsverket utarbetar kursplanen för körkort. Den nya kursplanen trädde i kraft den 1 april förra året. Den är ett led i trafiksäkerhetsarbetet som syftar till att få ner antalet dödade och skadade i trafiken. TSV har också utarbetat ett nytt körkortsprov för förare av motorcyklar och personbilar. Det trädde i kraft den 1 januari i år. Teoriprovet är det sista skedet i en utbildningsprocess som leder till rätt att framföra fordon i en miljö där man måste ta hänsyn till människors liv och hälsa. Det måste därför ställas höga krav på kunskaper. Enligt vad jag informerats om finns det ingenting i det nya teoriprovet som ligger utanför kursplanen. Problemet kan därför bero på att trafikskolorna inte lärt ut de nya momenten i den nya kursplanen. Ett annat problem är att många körskoleelever har läst den gamla kurslitteraturen i stället för att köpa den nya läroboken. Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det är för tidigt att redan efter en dryg månad med det nya provet göra en rättvisande bedömning. Jag avser att noga följa utvecklingen på området.

Fru talman! Jag har orienterat mig om situationen när det gäller den här frågan. Jag har talat både med dem som har genomgått provet och med ledningen för trafiksäkerhetsverket. Vid dessa kontakter har det framkommit att det visst kan finnas skäl att se över en del av frågeformuleringarna, efter som det i vissa fall kanske används en för svår vokabulär. Mitt övervägande intryck är ändå att provet är bra. Körskoleelever har uppenbarligen tidigare kunnat lära in schabloniserade frågor och svar, och ganska lätt gå igenom provet. Nu ställs man inför en ny, svårare situation, och det ligger en mycket medveten tanke bakom. Det skall ställas krav på kunskaper för att man skall ha rätt att köra bil. Det är svårt att veta av vilket skäl eleverna nu inte klarar provet. Man kan undra om det är därför att de har slarvat med inlärningen vid studierna i ämnet eller om det föreligger andra skäl. Jag ser ingen möjlighet till att gå in med åtgärder för att hålla eleverna skadeslösa. Jag rekommenderar eleverna att noggrannare förbereda sig inför nästa prov. Sedan får vi följa utveckligen och rätta till de eventuella fel som kan finnas i provet. Avslutningsvis vill jag säga att det är uppenbart att en hel del elever chansar som privatister. Det är inte meningen att dessa elever skall klara sig. Man skall ha gått igenom kursplanen för att ha förutsättningar för att kunna klara provet.

Fru talman! Ingegerd Troedsson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag som upphäver missgynnandet av undantagandepensionärer vad gäller rätten till pensionstillskott och inkomstrelaterat KBT. Som Ingegerd Troedsson känner till har ett antal motioner om pensionstillskott m.m. för undantagandepensionärer väckts under den allmänna motionstiden. Dessa motioner har så sent som i dag behandlats i socialförsäkringsutskottet och kommer således inom kort att bli föremål för beslut i riksdagen. Mot den bakgrunden finner jag skäl att avvakta riksdagens ställningstagande. Pensionsberedningen har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av undantagandepensionärernas ekonomiska situation. Beredningen har redovisat resultatet av sitt arbete i betänkandet SOU 1989:58 Undantagandepensionärernas ekonomi. Regeringen avser att inom kort med en särskild skrivelse låta riksdagen få del av denna kartläggning. Då förste vice talman Ingegerd Troedsson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att delta i överläggningen, tog Margit Gennser i stället emot svaret.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Undantagandepensionärerna väntar i dag på ett lagförslag. Om regeringen sitter kvar, är det bara att utforma förslaget. Motståndet från vpk är över, så nu är det bara regeringen som fortfarande tövar. Denna fråga berör dem som har det allra sämst i vårt land. Jag förstår inte riktigt det här. En tredjedel av de ensamstående undantagandepensionärerna har bruttoinkomster som ligger under minimipensionen eller precis jäms med. Men undantagandepensionärerna får betala skatt till skillnad från minimipensionärerna. Undantagandepensionärerna utgörs av människor som hade det svårt under 60-talet. De var utsatta för en oerhörd rationalisering inom detaljhandeln, jordbruket och fisket. Ibland undrar man över politikernas motiv, och jag har alltid undrat vilket motiv socialdemokraterna har haft att i en så här flagrant situation förvägra dessa människor rättvisa.
Fru talman! Under åren 1959-1982 fanns en möjlighet att begära undantagande och ställa sig vid sidan av ATP-systemet. Denna undantagsregel tillkom efter mycket starka borgerliga påtryckningar. Paradoxalt nog var det också en borgerlig regering som vid årsskiftet 1981-1982 avskaffade möjligheten till undantag. Men under åren 1976-1982 tog de borgerliga regeringarna inte heller något initiativ till att förbättra situationen för dessa undantagandepensionärer, t.ex. genom att ge dem ett pensionstillskott. Den ”flagranta” situation som nu råder, rådde definitivt också under de borgerliga åren. Som jag sade i mitt inledande svar konstaterar jag att socialförsäkringsutskottet har behandlat frågan, och jag avvaktar riksdagens ställningstagande. Jag kommer självfallet att följa riksdagens beslut.
Fru talman! Det är utmärkt att statsrådet har för avsikt att följa riksdagens beslut. Det blir uppenbart nya regler för undantagandepensionärerna. Jag vill dock påminna om att när man under 60-talet gjorde sitt undantagande, hade man utlovats en standardsäkring genom folkpensioneringen. Sedan förändrades läget genom att pensionstillskotten och KBT skulle utgöra standardhöjningen. Undantagandepensionärerna, vilka har kommit i kläm, var de som bortrationaliserades under 1960 och 1970-talen. Regeringen har haft lång tid på sig för att komma till rätta med problemet, och det har avgivits en mängd motioner i frågan, men man har alltid sagt nej. Problemet har väl inte berört det egna folket, även om det har rört sig om en mycket liten utsatt grupp. Men små minoriteter brukar man ju inte bry sig så mycket om.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag ämnar ta initiativ till en översyn och ändring av reglerna för individuell nedsättning av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård. Enligt Gullan Lindblad har det visat sig att riksförsäkringsverkets regler är så hårda att det nästan är omöjligt att slippa dessa avgifter och att pensionärerna tvingas gå till socialbyrån. Jag får inledningsvis erinra om att riksdagen beslutat avskaffa det s.k. friåret för pensionärer vid sjukhusvård samt införa en möjlighet till individuell nedsättning av avgiften i särskilda fall. Den lagstiftning som tillkom genom dessa beslut av riksdagen har gällt sedan den 1 januari 1989. Beträffande individuell nedsättning gäller att försäkringskassan beslutar om pensionären kan befrias från avgiften helt eller delvis. Förutsättning för befrielse är att det finns särskilda skäl med hänsyn till pensionärens ekonomiska förhållanden och behov av medel för att betala egen bostad eller för särskilda rehabiliteringsinsatser. I samband med att en möjlighet till individuell nedsättning infördes redovisades också vissa riktlinjer för tillämpningen av denna bestämmelse. Dessa riktlinjer har legat till grund för de allmänna råd som riksförsäkringsverket utfärdat angående tillämpningen av bestämmelsen. Det är riksförsäkringsverkets uppgift att följa upp tillämpningen av socialförsäkringen och vidta de åtgärder som kan erfordras. Enligt vad jag har fått veta håller verket för närvarande också på med en uppföljning av försäkringskassornas tillämpning av denna bestämmelse. Jag förutsätter att verket kommer att informera regeringen om resultatet av denna uppföljning och därvid även redovisar behovet av ändringar i nedsättningsreglerna.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag hade naturligtvis blivit gladare om socialministern hade sagt att hon genast skall informera sig om detta och ta de initiativ som behövs, i stället för att nu passivt avvakta vad riksförsäkringsverket måhända kommer med för resultat av sin uppföljning. Anledningen till min fråga är att många pensionärer har klagat över att de har fått alltför litet pengar kvar efter det att de har betalat sin sjukhusvårdsavgift. Inte minst pensionärsorganisationerna har fått ta emot många sådana klagomål. Jag läste nyligen i en tidning att PRO:s ordförande kommer att höra av sig till socialministern för att försöka få en ändring till stånd. Jag hoppas att han kommer att få mera framgång än jag har haft med min fråga. Moderaterna var med om att slopa friåret. I samband med det beslutet hade vi dock som krav att det skulle ges möjlighet till nedsättning eller befrielse från avgiften för pensionärerna. Det finns också en sådan lagregel. Riksförsäkringsverket lär emellertid ha gett ut så stelbenta bestämmelser att man räknar med att endast 30 96 av basbeloppet, dvs. 742 kr. per månad, skall kunna bedömas utgöra pensionärens behov utöver sjukhusvård och hyra. Detta är inte tillfredsställande. Jag anser att man skall tillämpa ett mera socialt tänkande och mera ha en bedömningsgrund som harmoniserar med socialtjänstlagen. Inte kan väl socialministern tycka att det är tillfredsställande att vi skall ha en så rigid bestämmelse, att människor t.o.m. tvingas gå till socialbyrån? Skulle det ändå inte vara nyttigt att ta kontakt med berörda parter — jag tänker på de båda pensionärsorganisationerna men även på riksförsäkringsverket — och föra ett samtal med dem och komma med ett litet positivare förslag?
Fru talman! Jag kommer att träffa de båda pensionärsorganisationerna under de kommande veckorna, om allt går som planerat. När det gäller riksförsäkringsverket kommer man att granska de 50 första besluten från varje försäkringskassa. Granskningen kommer att bli klar under första halvåret i år. Jag tycker därför att det finns skäl att avvakta granskningens resultat innan man går in och vidtar några särskilda åtgärder.
Fru talman! Jag kan ha viss förståelse för detta, men jag vill ändå att det skall ligga socialministern varmt om hjärtat att lyssna noga på företrädarna för pensionärerna och att titta på de, som jag tycker, mycket stela reglerna att man skall betala in hela summan på en gång två månader efter det att man har varit på sjukhus. Många pensionärer kanske inte klarar detta, och de har kommit i en prekär situation. Kan man inte t.ex. tänka sig ett mera direkt utbetalningssystem? Jag hoppas i alla fall att socialministern är positivt inställd till själva frågan. Jag ber att få önska lycka till eftersom detta är en angelägen sak. Då jag själv har varit med om att fatta ett beslut, vill jag att följderna av det inte skall bli negativa för pensionärerna.
Fru talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att verka för att hjärtoch lungtransplantationer må företagas även utanför Stockholm och Göteborg om medicinska skäl härför föreligger. Hjärtoch lungtransplantationer har av Landstingsförbundet efter rekommendation av socialstyrelsen förts upp på förteckningen över högspecialiserad vård — rikssjukvård för år 1990. I denna förteckning an ges Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som det sjukhus i Sverige som skall utföra hjärtoch lungtransplantationer. Förteckning R är en bilaga till det avtal som ingås mellan sjukvårdshuvudmännen där priser och övriga förhållanden överenskommes för riksoch regionsjukvården. För verksamhet av den art som det här är fråga om krävs mycket komplicerade och dyrbara resurser. Dessutom ställs det mycket höga krav på specialkunskaper hos den berörda personalen. Själva ingreppet som sådant anses av expertisen inte vara svårare än andra thoraxingrepp. Men det som måste göras innan och efter ingreppet kräver enligt vad jag inhämtat från socialstyrelsen en koncentration av verksamheten för att uppnå en hög säkerhet för patienterna och för att begränsa kostnaderna. Dessutom är det betydelsefullt att verksamheten koncentreras för att kunna ge goda förutsättningar för forskning och utveckling. Socialstyrelsen gör också den bedömningen att tillgången på organ inte kommer att medge att fler än tio hjärtoch lungtransplantationer eller lungtransplantationer utförs per år. När det gäller valet av Sahlgrenska sjukhuset anför socialstyrelsen att detta sjukhus är det enda sjukhus som i dag har en omfattande hjärttransplantationsverksamhet. Denna behandlingsform är helt etablerad på sjukhuset, och rutinerna är väl inarbetade. Jag avser därför inte att vad avser 1990 verka för att hjärtoch lungtransplantationer får ske vid något annat sjukhus än det på förteckningen över rikssjukvård uppförda sjukhuset.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det bakomliggande bråket om transplantationerna i Lund visar med all önskvärd tydlighet hur olyckligt det är när administrativa och politiska hänsyn får ta över de rent medicinska skäl som alltid bör väga tyngst. Socialstyrelsens idé att koncentrera hjärtoch lungkirurgin har säkert tillkommit i bästa välmening för att slå vakt om kompetensen. Landstingsförbundet har godkänt reglerna, men det finns inget skriftligt, undertecknad avtal med exempelvis Malmöhus läns landsting. I ett år utfördes inga ”förbjudna” operationer vid lasarettet i Lund, men så var inte fallet i Göteborg. I januari utfördes en hjärtoch en lungtransplantation i Lund. Jag hoppas att man fortsätter på den vägen när medicinska skäl, som i de här fallen, föreligger. Kompetens för hjärtoch lungtransplantationer finns förutom i Stockholm och Göteborg också i Lund och Uppsala. Det kan noteras att antalet operationer under ett år där hjärtoch lungmaskin använts har varit 1375 i Lund, 1100 i Uppsala och 800 i vardera Stockholm och Göteborg. Vill man nu tvunget ha styrning så är det faktiskt mera motiverat att koncentrera barnhjärtkirurgin, eftersom antalet sådana ingrepp är betydligt färre. Sådana operationer sker både med och utan hjärtoch lungmaskin. Vid lasarettet i Lund utförs båda varianterna, medan de i Stockholm har delats upp på Karolinska och S:t Göran och i Göteborg på Sahlgrenska och Östra sjukhuset — något som talar för Lund. Jag har tre följfrågor. Delar socialministern min uppfattning att en kon centration är mera motiverad när det gäller barnhjärtkirurgin än när det gäller motsvarande ingrepp på vuxna? Anser socialministern att socialstyrelsens hårda regler med hot om sanktioner borde kunna ersättas med rekommendationer så att patientens bästa alltid kommer i förgrunden? Socialministerns svar avsåg som vi just har hört år 1990. Tänker socialministern tänka om 1991?
Fru talman! Socialstyrelsen har vissa kriterier för olika typer av specialistvård. Det gäller inte bara hjärtoch lungtransplantationer och barnhjärtkirurgi. Det gäller också en hel del andra specialistvårdsområden. Enigheten om att inte splittra resurserna är mycket stor bland de medicinska experterna, och därför föreslogs och beslutades om fördelning av olika specialistfunktioner mellan de olika stora sjukhusen. Däremot är det alldeles riktigt att det råder oenighet bland den medicinska expertisen om vart de olika specialområdena skulle lokaliseras. Därom kan man naturligtvis fortsätta diskutera ganska mycket. Mot denna bakgrund finns det anledning att överväga vissa förändringar när det gäller ansvarsfördelning m.m. för beslut kring lokalisering och dimensionering av den högspecialiserade vården. Denna fråga kommer att aktualiseras bland sjukvårdshuvudmännen under det kommande året. När det gäller den speciella frågan om barnhjärtkirurgi delar jag den uppfattningen, och när det gäller de hårda reglerna är det faktiskt på det sättet att dessa bara är rekommendationer. Det finns naturligtvis också en speciell bakgrund till dessa rekommendationer som hänger samman med just koncentration av resurserna att göra. Det gäller inte bara det operativa ingreppet, utan det gäller också s.k. kringresurser. Det är då frågan om både medicinsk kompetens, underlag för forskning och naturligtvis också frågan om vilka ekonomiska resurser vi har att avsätta för vart och ett av dessa specialistområden.
Fru talman! Det gläder mig att socialministern hade vissa öppningar. Bl.a. sade hon att det inte är regler, utan rekommendationer. Men då måste jag erinra socialministern om att socialstyrelsen har gått ut mycket hårt just när det gäller transplantationerna i Lund. Socialstyrelsen säger så här enligt ett tidningsreferat: ”Staten kommer att sätta stopp för dessa transplantationer, antingen genom lagändring eller genom minskade anslag, beslöt socialstyrelsen på torsdagen.” Detta rimmar illa med vad socialministern sade om rekommendationer. Socialstyrelsen hotar alltså med lagstiftning. Det är förvisso inte socialstyrelsen som stiftar lagar. Är socialministern beredd att ta avstånd från detta angrepp mot att två transplantationer gjordes i Lund?
Fru talman! Jag får erinra om att bakgrunden till specialistlistan eller den s.k. rikssjukvården är att man faktiskt bland både sjukvårdshuvudmännen, socialstyrelsen och den samlade medicinska expertisen är överens om att det är skäl att koncentrera viktiga medicinska resurser kring specialistvård. Däremot råder medicinsk oenighet kring var man skall lägga dessa områden. Jag vill återigen påpeka att mot denna bakgrund har jag för avsikt att ta upp denna diskussion med sjukvårdshuvudmännen.
Fru talman! Om man tänker sig ett fall där en patient befinner sig i Skåne och drabbas av akut sjukdomstillstånd och ett organ också finns tillgängligt där, men patienten inte är i den konditionen att han kan flyttas till Göteborg eller Stockholm, och läkaren beslutar då att operationen ändå får utföras. Avser socialministern att, om man fortsätter att trilskas i Lund, följa socialstyrelsens förslag att stifta en tvingande lag?
Fru talman! Jag ber att få hänvisa till vad jag sade i mitt första anförande.
Fru talman! Jag beklagar att socialministern inte kunde göra ett klart ställningstagande i denna fråga.

Fru talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen vidhåller sin uppfattning i frågan om patent på liv och hur regeringen i så fall tänker föra in detta tydligt i den svenska lagstiftningen. Hon har vidare frågat hur regeringen driver frågan internationellt. Den 16 februari 1989 uttalade jag i ett frågesvar att jag avvisar tanken på patent på levande varelser. Utgångspunkten för Åsa Domeijs frågor är att jag enligt henne skulle ha redovisat en annan uppfattning när jag för en vecka sedan besvarade en fråga av Martin Olsson om patent inom biotekniken. Denna utgångspunkt är felaktig. Martin Olssons fråga rörde ett pågående rättsligt förfarande rörande patent för bl.a. växtceller. Låt mig upprepa vad jag svarade Martin Olsson: Frågan har inte slutligt avgjorts. Regeringen har därför inte haft anledning över huvud taget att överväga några åtgärder på grund av det beslut i frågan som har fattats i det europeiska patentverket. I detta ligger ingen motsättning till vad jag har redovisat som min uppfattning om patent på levande varelser. Min inställning på den punkten är oförändrad. Denna uppfattning har också från svensk sida förts fram i de internationella sammanhang där frågan om det rättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar har behandlats. Som jag har framhållit tidigare är vår strävan att finna etiskt tillfredsstäl lande lösningar som samtidigt kan vinna en bred internationell uppslutning. Det senare är viktigt för att bevara den internationella rättslikheten på området. Den internationella regleringen utgör ju, som Åsa Domeij säkert känner till, grunden för den svenska lagstiftningen. Det är därför vi i första hand måste inrikta oss på att få till stånd en godtagbar internationell reglering.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är en sak som jag verkligen undrar. Vad kommer regeringen att göra om den märker att det europeiska patentverket faktiskt godkänner detta patent? Om regeringen håller fast vid uppfattningen att patent inte skall få tas på levande organismer, så måste någonting göras. Hur kommer ni att agera på det internationella planet? I det tidigare frågesvaret som lämnades för ungefär ett år sedan sade justitieministern att denna tanke bör komma till uttryck både i den svenska patentlagstiftningen och i den internationella regleringen på området. Justitieministern säger där egentligen att den svenska patentlagstiftningen på denna punkt är oklar. Det vet vi ju att den är. När och hur kommer regeringen att framlägga förslag om ändringar i denna fråga?
Fru talman! Jag vill nämna att den administrativa prövningen av en patentansökan inte är slutgiltigt avgjord genom att det internationella patentverket har tagit ställning till den. Patentets giltighet i Sverige avgörs slutgiltigt i Sverige av svensk domstol. När det gäller frågan om de etiska ställningstagandena kring användandet av den här tekniken tycker jag att det är oerhört viktigt att vi har en bred enighet kring synen på gentekniken och dess användning. Det är också regeringens ambition att skapa en bred parlamentarisk förankring för bl.a. vårt internationella agerande i dessa frågor. För närvarande överväger regeringen formerna för denna breda parlamentariska förankring.
Fru talman! Jag måste gå vidare, trots allt. Det är väldigt oklara svar. I ett frågesvar som lämnades för ungefär ett år sedan sade justitieministern att tanken att patent inte skall få tas på levande organismer bör tydliggöras i den svenska patentlagstiftningen. Regeringen har alltså tidigare, för ungefär ett år sedan, faktiskt tagit ställning till att den svenska patentlagstiftningen är oklar — ett klart politiskt ställningstagande. Då måste det framläggas någon proposition om en lagändring. Jag skulle vilja veta justitieministerns inställning till denna fråga. Jag vill också veta hur regeringen kommer att agera på det internationella planet ifall detta patent godkänns i det europeiska patentverket då frågan blir slutgiltigt avgjord.
Fru talman! Jag tror att det är angeläget att jag understryker att vi talar om två skilda saker i denna debatt. För det första, som jag sade tidigare, skall vi inte acceptera patent på genmanipulerade levande varelser. Detta har jag uttalat mig om. Det är däremot oerhört svårt att ange vilka gränser som skall gälla för patent på andra biotekniska uppfinningar. Detta är en fråga som måste övervägas, och formerna för de övervägandena funderar vi för närvarande på i regeringen. Hur Sverige skall agera i förhållande till den rättsliga process som pågår för närvarande i Europa vill jag över huvud taget inte uttala mig om nu. Regeringen skall inte agera i rättsliga processer som är föremål för prövning hos rättsinstanser vare sig internationellt eller i Sverige.
Fru talman! Jag försöker nu ställa frågan väldigt enkelt. Regeringen har alltså som ståndpunkt att patent inte skall få tas på några levande organismer över huvud taget. Regeringen har också sagt att den svenska patentlagstiftningen är oklar och att denna tanke bör komma till uttryck där. Då måste det ju komma någon proposition till riksdagen, för det är bara riksdagen som kan ändra på lagstiftningen här i landet. Detta är den ena frågan. Det är ju två saker som vi pratar om. När det gäller det internationella läget har regeringen sagt, via justitieministern, att vi skall driva detta internationellt. Jag vill inte att regeringen skall kommentera just det rättsfall som jag har tagit upp. Jag vill veta vad regeringen kommer att göra. Hur kommer ni att driva frågan internationellt, om detta patent faktiskt godkänns i det europeiska patentverket?
Fru talman! Helt oberoende av vad det internationella patentverket gör pågår det ett internationellt arbete när det gäller patentlagstiftningen. Det internationella arbetet utgör grundvalen även för den svenska lagstiftningen. I de sammanhangen agerar Sverige utifrån de principiella ståndpunkter som jag tidigare har redogjort för. För att dessutom säkerställa grunden för svenskt kommande lagstiftningsarbete överväger regeringen former för en bred parlamentarisk beredning. Tydligare än så tror jag inte att jag kan svara på Åsa Domeijs fråga.
Fru talman! Vi kommer tydligen inte längre. Vi kanske får chans till fler debatter om regeringens internationella agerande i fortsättningen. Vi kanske skall ta en separat debatt om just det. Det är ganska intressant att regeringen tidigare har sagt att detta bör komma till uttryck i den svenska patentlagstiftningen, utan att regeringen ens kan säga att det kommer någon form av proposition. Det är också intressant att regeringen inte mera klart vill säga hur man kommer att agera internationellt i framtiden. Om det visar sig att många länder väljer att gå en annan väg än Sverige, måste Sverige försöka påverka.
Fru talman! Jag kan inte underlåta att återigen understryka att det är precis detta Sverige håller på med i det internationella arbetet, att påverka det internationella regelsystemet, eftersom det utgör en grund även för det svenska lagstiftningsarbetet. Något svenskt lagstiftningsarbete kommer inte att kunna vidtas förrän det internationella arbetet är avslutat. Vi överväger former för att säkerställa en bred parlamentarisk förankring i anslutning till det internationella arbete som pågår. Nu borde Åsa Domeij vara nöjd med svaret.
Fru talman! Jag får väl vara nöjd här. Men jag måste verkligen bevaka att regeringen driver dessa frågor internationellt. Det skulle vara mycket klargörande och stärka Sverige internationellt om regeringen klart och tydligt sade att man kommer att lägga fram ett lagförslag där man helt enkelt inte tillåter patent på liv. Då skulle man verkligen tro på att Sverige vill driva detta internationellt i framtiden, om man nu ser detta som en så viktig principfråga att man faktiskt vill göra någonting åt den i Sverige.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Margot Wallström för svaret. Jag tycker att Arlanda utrikeshalls tax-free-shop inte får ge våra resenärer ett intryck av att de har kommit till Bangkoks sexdistrikt eller de röda lyktornas kvarter i Amsterdam, som denne fransman skrev. Själv har jag inte kunnat kontrollera den s.k. sexbutiken. Man kommer ju inte in i tax-free-butiken utan biljett för en utrikesresa, och det har jag ingen. Jag tycker att det är självklart att vi inte skall behöva försättas i en sådan här situation. Under alla förhållanden skall inte porrtidningar exponeras på ett sådant sätt att det väcker allmän anstöt. Det är tydligen vad som har skett, annars hade vi inte fått brevet. Det är straffbart att skylta på det här sättet. Räcker det för statsrådet att Arlanda Airport säger att det inte finns någon porrbutik? Det kanske det gör. Det finns bara en butik som säljer choklad och tidskrifter, sägs det. Men det ena utesluter väl inte det andra? Se till att vi inte har en försäljning i Arlandas tax-free-shop som väcker anstöt! Det ger oss dålig reklam. Dessutom är det ganska generande för Sveriges kvinnor. Det verkar så onödigt, det här. Kan man inte göra någonting åt det?

Fru talman! Det är jag helt övertygad om, och jag vet inte hur ledsen han var. Han har i alla fall skrivit brevet. Jag tycker att det är litet genant med en sådan här situation. Det kanske inte är så mycket att göra åt, men vi får hålla ögonen öppna. Jag är övertygad om att vi egentligen tycker samma sak om detta.
Fru talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att nya arbetstillfällen skapas i Ljusne och att Stora tar sitt sociala ansvar. Bakgrunden till frågan är att Swedplay AB i Ljusne försatts i konkurs. Bolaget tillverkar plywood och har 45 anställda. Det överläts i december av de tidigare ägarna Stora AB och Iggesund Timber AB till platschefen. Enligt frågeställaren har Ljusne under 1970 och 80-talen varit utsatt för en mycket brutal strukturomvandling. Stora har varit det dominerande företaget på orten under denna tid. Bolaget har dock, enligt frågeställaren, inte gjort några nämnvärda ansträngningar för att medverka till att ny verksamhet startas och därmed inte tagit det sociala ansvar som man kan begära av ett av vårt lands största företag. Jag är mycket väl medveten om de sysselsättningsproblem som under många år funnits i Ljusne och i andra delar av Söderhamns kommun. Kommunen är också sedan flera år inplacerad i regionalpolitiskt stödområde. Sedan 1985 har ett femtiotal företag fått regionalpolitiskt stöd med tillsammans ca 50 milj.kr., och ca 250 nya arbetstillfällen beräknas ha tillkommit med hjälp av stödet. Regeringen har också på andra sätt aktivt medverkat till att främja sysselsättningen i kommunen. Jag tänker exempelvis på bildandet av investmentbolaget Söderhamn Invest AB, etableringen av Pharmacia AB, beviljande av ett beredskapslån på 165 milj.kr. till Bergvik Kemi AB och på olika nyetableringar i samband med Korsnäs AB:s avveckling av sina verksamheter i Marmaverken. Regeringen kommer även i fortsättningen att uppmärksamma kommunens problem och på olika sätt verka för en positiv utveckling. Jag instämmer med frågeställaren i att stora företag har ett ansvar för att medverka till att ny sysselsättning skapas i samband med att de gör nödvändiga strukturförändringar. I det sammanhanget kan de aktiva insatser som Korsnäs har gjort för att skapa ny sysselsättning i Marmaverken tjäna som exempel. Det vore enligt min mening önskvärt att Stora fördjupar sitt ansvar och engagerar sig på samma sätt för Ljusne.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är mycket väl medveten om att situationen i Söderhamn hade varit mycket allvarligare än den är i dag utan mycket aktiva insatser från regeringens sida. Jag är naturligtvis även glad över att statsrådet nu försäkrar att han även i fortsättningen skall försöka verka för att Söderhamn skall gå en positiv framtid till mötes. Rune Molin måste emellertid förstå att jag som enskild riksdagsman känner både ilska och vanmakt när jag under en följd av år följt utvecklingen i Ljusne. Ser man litet historiskt på skeendet i Ljusne tror jag att jag med bestämdhet kan hävda att det inte finns en bruksort i detta land och i denna storleksordning, med 3 500 invånare, som har utsatts för en så brutal strukturförändring. Det mest beklämmande i denna process tycker jag är att Sveriges största skogsbolag, nämligen Stora, står bakom denna strukturom vandling. Under 60 och 70-talen har nästan 1 500 arbetstillfällen försvunnit. Praktiskt taget all verksamhet har lagts ned i Ljusne med undantag av ett sågverk med 250 anställda. Sedan 1968 har följande företag som jag skall räkna upp antingen lagts ned eller övergått i annan ägo: Plywoodfabriken har nyligen gått i konkurs. Boardfabriken har övergått till annan ägare och har nu sammanlagt 40 anställda. Kättingfabriken har lagts ned. Trähusfabriken har lagts ned. Tvätteriet har lagts ned. Byggnadsavdelningen har lagts ned. En mekanisk verkstad har lagts ned. Elavdelningen har lagts ned. Samhällsavdelningen har lagts ned. Transportavdelningen har lagts ned. Det är vad som har åstadkommits i Ljusne under dessa årtionden. Och det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Jag vill nu ställa följande fråga till statsrådet: Är statsrådet beredd att nu ta direkta kontakter med Stora för att få företaget på andra tankar?
Fru talman! Regeringen är väl medveten om de problem Ljusnes och Söderhamns kommuner har. Regeringen för en dialog med Stora AB i andra frågor. Även frågan om företagets engagemang i Ljusne skall tas upp. Det kan jag utlova.
Fru talman! Jag ber att få tacka för detta. Statsrådet nämnde i sitt svar Korsnäs agerande när sulfatfabriken i Marmaverken lades ned. Företaget hade 200 anställda. I detta fall har bolaget verkligen tagit sitt sociala ansvar. Under denna avvecklingsperiod har bolaget tillskapat lika många jobb som har försvunnit. Det tycker jag är ett exempel på vad man kan begära av ett stort skogsbolag när det lägger ned en så pass omfattande verksamhet. Jag får naturligtvis hoppas att industriministern kan påverka Stora. Jag har hört att Stora har ett investeringsprogram på 2,9 miljarder. Om en del av dessa pengar investerades i Ljusne skulle mycket positivt kunna åstadkommas.

Fru talman! Krister Skånberg har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att främja effektivare energianvändning inom alla samhällssektorer, speciellt på elsidan. Energieffektivisering är ett prioriterat område enligt de energipolitiska riktlinjerna. Genom att möjligheterna till lönsam energihushållning tas till vara minskar belastningen på såväl miljön som hushållens och företagens ekonomi. Kravet på hushållning gäller i särskilt hög grad användningen av el. Med dessa utgångspunkter är det nödvändigt med fortsatta insatser för att en effektiv användning av energi inom alla samhällssektorer skall åstadkommas. Arbetet med det elhushållningsprogram som regeringen föreslog och som riksdagen godkände år 1988 pågår nu. Tyngdpunkten i detta program utgörs av ett stöd till teknikupphandling av eleffektiva och elersättande produkter, processer och system. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att statens energiverk under nästa budgetår skall få göra åtaganden inom en ram på 50 milj.kr. utöver tidigare anvisade 150 milj.kr. Det totala medelsbehovet för stödet har beräknats till 400 milj.kr. Ett energihushållningskansli har inrättats vid statens energiverk för att dels administrera teknikupphandlingsstödet, dels för att fungera som kansli åt elanvändningsrådet. Detta råd har till uppgift att samordna effektiviseringsarbetet mellan de statliga myndigheterna samt att samla och förmedla kunskap om dessa frågor. Den 1 april 1990 skall rådet redovisa för regeringen hur arbetet framskrider. Då kommer även en utvärdering av teknikupphandlingsstödet att lämnas. Sedan 1986 pågår inom statens vattenfallsverk ett särskilt elhushållningsprojekt, Uppdrag 2000, som inom olika användningsområden kartlagt de praktiska möjligheterna att åstadkomma effektivare elanvändning. Resultaten från detta projekt har hittills varit så lovande att Vattenfall beslutat avsätta I miljard kronor under en femårsperiod för att omsätta resultaten i verkets kommersiella verksamhet. Inom statens energiverk pågår för närvarande, på regeringens uppdrag, ett omfattande utredningsarbete om energihushållningsfrågor. Detta utredningsarbete blir ett viktigt underlag för den energipolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen i höst. I propositionen kommer de åtgärder för såväl energitillförsel som energianvändning som bör vidtas för att elförsörjningen skall säkerställas vid mitten av 1990-talet att redovisas. Regeringen kommer då att redovisa uppnådda resultat av de pågående hushållningsaktiviteterna och behovet av särskilda åtgärder för att stimulera energihushållning.

Fru talman! Per Gahrton har ställt ett par frågor till mig som gäller bl.a. kontrollen över säkerhetspolisen. Låt mig först säga att det som under senare tid har rapporterats i massmedierna om tidigare förhållanden inom säkerhetspolisen har samband med den förundersökning som pågår om misstänkt olaglig avlyssning. I den saken måste självfallet full klarhet nås. Samtidigt är det djupt olyckligt om det därvid kommer ut uppgifter om säkerhetspolisen som inte bör vara offentliga. Det skadar verksamheten. De förhållanden som Per Gahrtons frågor tar sikte på tillhör en tidigare period inom säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen har sedan drygt ett halvt år en ny ledning. Sedan en tid pågår det också ett genomgripande förändringsarbete i fråga om säkerhetspolisen som bl.a. syftar till att stärka den parlamentariska kontrollen över verksamheten. Riksdagen behandlade förra våren förslag från regeringen om säkerhetspolisens organisation och inriktning. Detta första steg i förändringsarbetet håller nu på att genomföras. Ytterligare förändringar är att vänta sedan säpo-kommittén i vår avslutat sitt arbete.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Vi har haft en del debatter i detta ämne och kommer väl antagligen att ha ytterligare debatter i detta ämne. Nu säger statsrådet att det är tidigare förhållanden inom säkerhetspolisen som har avslöjats i pressen. Och det är naturligtvis till stor del riktigt. Men frågan är om man kan lita på att det verkligen är tidigare förhållanden. Problemet är att det aldrig har förekommit någon riktigt genomgripande rekonstruktion av den svenska säkerhetspolisen. Vi har så enormt många uppgifter belagda även om felaktigt beteende från svenska säkerhetspolisens sida under de senaste åren och kanske längre tid tillbaka. Det som saknas är en ordentlig insyn, att man går igenom alla dessa register som förekommer och verkligen rensar, gallrar bland dem. Nu beklagar statsrådet att en del hemliga uppgifter har kommit ut. Det är klart att en del hemliga uppgifter inte bör komma ut, men samtidigt är det stora problemet att alldeles för litet kommer ut. Det borde vara mycket mera av offentlighet och en genomgripande upprensning av det svenska säpoträsket. I andra länder ägnar man sig nu åt sådant. Man har verkligen insett att man måste gå till botten med detta problem. Jag skulle ändå vilja fråga, eftersom det finns en liten öppning i slutet av statsrådets svar, nämligen att ytterligare förändringar är att vänta: Kan man tänka sig t.ex. att regeringens förordning om hur säpos registrering skall gå till kan offentliggöras så att vi kan ha en samhällsdebatt om detta? Kan man tänka sig att vi får en medborgarkommission som kan gallra i dessa register, så att man verkligen kan lita på att de gallras på rätt sätt? Kan man tänka sig att alla riksdagspartier får samma typ av insyn i utredningsarbetet kring säpos verksamhet?
Fru talman! Jag vill först säga att jag har litet svårt att instämma i vad Per Gahrton säger om att det saknas en ordentlig insyn i säkerhetspolisens verksamhet. Det finns ingen verksamhet som har varit föremål för så oerhört stor mängd av ganska genomträngande utredningar under senare år som säkerhetspolisen. Vi har en parlamentarisk säpo-kommitté om säkerhetspolisens inriktning och organisation. Den har lett till en proposition som vi har förelagt riksdagen. Vi har haft en enmansutredning som gick in på säpos arbetsmetoder. Landshövding Gunnarsson har gått igenom säpos verksamhet i samband med det som skedde när Olof Palme sköts. Vi har haft en särskild utredning i ett ämne som vi har diskuterat här tidigare. Justitiekanslern har gått igenom ett mycket omfattande material om påstådd åsiktsregistrering och har rapporterat detta på ett ganska utförligt sätt. Vi har lagt fram förslag i riksdagen, och vi har haft debatter. Vi har nu en parlamentarisk utredning som pågår. Jag tycker att detta vittnar om en utomordentlig flora av undersökningar, där vi har kunnat gå in i säpos material. I det här läget, efter allt som har varit och med tanke på det arbete som nu pågår, bör den parlamentariska kommitté som sitter få tid på sig att lägga fram sina förslag innan jag utlovar något ytterligare i specifika frågor.
Fru talman! Utredningar är inte detsamma som insyn. Det är riktigt att en del av samhällsetablissemangets betrodda tjänstemän har fått en hel del insyn. Men problemet är att den andra delen av samhället, som också är en del av det demokratiska samhället, fredlig och laglydig och som i olika omgångar har varit utsatt för säpos verksamhet, inte bereds samma insyn. Då uppstår en förtroendeklyfta. En sådan förtroendeklyfta som finns i dag kommer att finnas kvar i förhållande till säpo så länge man inte kan låta de parlamentariska företrädarna för en del av de grupper som har varit utsatta för säpos verksamhet också få samma insyn som andra partier. Varför kan inte vpk och miljöpartiet få samma insyn som andra partier? Om vi ändå kunde få ett genombrott på den punkten vore det ett första steg till någonting.
Fru talman! Per Gahrton säger att utredningar inte är detsamma som insyn. Men de som har bedrivit utredningar har haft speciella befogenheter att gå in i säkerhetspolisens material och register, och de har kunnat bilda sig en uppfattning om detta. Jag tycker att det är litet oförsynt att påstå att dessa personer tillhör samhällsetablissemanget och att de därför inte skulle ha intresse av att ta reda på vad som finns. De har ett ämbetsansvar och skall redovisa vad de har kommit fram till. Jag har fullt förtroende för att de faktiskt också gjort det. Sedan tillhör det bilden att vi inte kan ha fullständig insyn i alla uppgifter som finns hos säkerhetspolisen. Jag tycker inte att man skall spela på detta som att det är detsamma som att någonting är skumt och konstigt. Det är viktigt både att få denna insyn och att en del av uppgifterna faktiskt stannar hos säkerhetspolisen och inte dagligen ventileras i massmedia.
Fru talman! Problemet, herr statsråd, är ju att oegentligheter har påvisats av t.ex. Carl Lidbom, som menade att registrering som inte borde ha skett har skett. Det är möjligt att det gäller tidigare förhållanden, men det är svårt att veta. När avslöjanden kommer visar det sig att det gäller tidigare förhållanden, och de avslöjanden som kommer senare gäller dagens förhållanden, som då har blivit tidigare förhållanden. Det är denna problematik som gör att man vill ha allsidig insyn. Det är ingen som begär att hela svenska folket samtidigt skall gå och rota i dessa register. Men att det finns en förtroende klyfta i förhållandet till miljörörelsen och fredsrörelsen, som har varit utsatta för säpos verksamhet, kan inte vara förvånande. Vad vore då enklare än att bredda den parlamentariska insynen? Det blygsammaste krav som man kan ställa är att parlamentarisk insyn verkligen skall vara parlamentarisk och att även miljöpartiet och vpk får en med andra partier likvärdig insyn. Vad är det för fel på detta krav?
Fru talman! Jag tycker ändå, Per Gahrton, att det bör noteras att vi på en mycket viktig punkt som Per Gahrton tidigare har tagit upp, nämligen frågan om påstådd åsiktsregistrering, har fått en rapport för ungefär en månad sedan av justitiekanslern. Där redovisar justitiekanslern på grundval av ett mycket omfattande material att han inte finner något belägg för ett sådant påstående. Jag tycker att detta vore värt att ta fram, redovisa och poängtera så att man där, på denna viktiga punkt, kan säga att nu bör åtminstone den misstänksamheten ha skingrats och att vi kan vara lugna. Det tycker jag att Per Gahrton borde medverka till.
Fru talman! Dess värre är det ganska svårt. Justitiekanslern sade samtidigt att de personer som hade skrivit till honom och som alltså inte var åsiktsregistrerade kunde vara registrerade av andra skäl. Detta har vi haft debatter om här ett antal gånger som har varit något av moment 22 eller Kafka. Där har det inte ens för riksdagsledamöter gått att få något besked om hurvida de är registrerade därför att de utgör säkerhetsrisker eller om de är registrerade därför att säpo skall skydda dem mot någon sorts fara. Jag tänker inte ta upp en debatt om detta här i dag, vi har debatterat det flera gånger tidigare, men statsrådet berörde ämnet. Dess värre kan jag inte på något sätt finna att JK:s utredning rätat ut alla frågetecken. Det är möjligt att en del av oss inte är åsiktsregistrerade, men det kan tänkas att vi är registrerade av andra skäl. Vi får inte veta om vi betraktas som säkerhetsrisker eller om vi skall skyddas. Det är en märklig och helt oacceptabel situation. Statsrådet kanske ändå kan ge svar på frågan vad det är för fel på ståndpunkten att alla parlamentariska partier skall vara representerade i parlamentariska organ med insyn i säpo.
Fru talman! Jag tänker inte i dag ge mig in på vad som kan komma ut av de rapporter som säpo-kommittén nu arbetar med. Vi har redovisat för riksdagen hur vi tänker, och riksdagen har fattat sina beslut. Då har jag ingen anledning att gå in en diskussion om detta nu.
Fru talman! Inte heller jag skall förlänga debatten. Jag får tolka ett uteblivet svar som något bättre än ett nej i alla fall. Jag ser fram emot en tid då i varje fall alla riksdagspartier har samma insyn i säkerhetspolisens verksamhet. Jag tycker att det är ett minimikrav i en demokrati.

Herr talman! I dag är det den politiska krisen som står i händelsernas centrum, så den här debatten kommer kanske litet i skymundan. Men för oss ledamöter i justitieutskottet är trafiknykterhetsfrågorna viktiga, och vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande nr 2 som berör just dem. Skälet till att ha en restriktiv lagstiftning när det gäller trafiknykterhet är att denna lagstiftning utgör en väsentlig del av trafiksäkerhetsarbetet. Här har normbildningen stor betydelse för de unga. Jag läste häromdagen en arti kel i en tidning med rubriken ” Ung biltjuv körde ihjäl kamrat”. Artikeln handlade om en rattfull 15-åring och hans 17-åriga kamrat som omkom när 15-åringen förorsakade en trafikolycka. Denna artikel innehåller en oerhörd tragik i hela dess vidd: en ung människas liv går till spillo, chocken för de anhöriga och 15-åringen får bära skuld i ett helt liv. Då måste man fråga sig: Kan en sådan olycka undvikas om man förändrar den rådande trafiknykterhetslagstiftningen? Svaret blir att vi i alla fall är på rätt väg. Vad som möjligen är något oroande är att all tillgänglig statistik pekar på att alkoholhalten hos dem som misstänks för trafiknykterhetsbrott är mycket hög. I en undersökning från 1986 hade 77 Jo av dem som misstänktes för trafiknykterhetsbrott en promillehalt som översteg 1 co. En annan intressant siffra från 1987 är att drygt 56 9o av dem som misstänktes för trafiknykterhetsbrott hade en promillehalt på 1,49, dvs. en alkoholhalt som tyder på att föraren är alkoholist. Dessutom finns det studier som visar att man vid rutinmässiga utandningsprov upptäcker högst 2 av 1 000 testade förare som kan misstänkas för trafikonykterhet. Sammantaget visar dessa och även andra siffror att de stora problemen när det gäller trafiknykterhetsområdet finns bland människor som har alkoholproblem, eller i varje fall dricker mycket alkohol. Siffrorna visar dessutom att upptäcktsrisken är liten. All denna statistik bygger i grunden på polisens aktivitet. Man har under en följd av år använt trafikpoliser som en reglerande faktor i den meningen att trafikövervakningen har eftersatts när polisens resurser har behövts till annat. Just därför är det intressant att kunna peka på två skandinaviska studier, där man har försökt att bedöma omfattningen av den dolda trafiknykterhetskriminaliteten. I den ena studien redovisas att det torde förekomma 200 fler trafiknykterhetsbrott än antalet upptäckta och registrerade sådana, vilket betyder att det skulle röra sig om 3 miljoner trafiknykterhetsbrott i Sverige. I den andra studien, som är norsk, redovisas att 7 000 förare kör bil alkoholpåverkade under en genomsnittsdag. I Norges officiella statistik noteras 7 000 trafiknykterhetsbrott under ett helt år. Slutsatsen av dessa undersökningar måste bli att det är hög tid att ur moralisk synvinkel och som en mänsklig handlingsregel inpränta — inte minst för unga människor — att man får dricka 0 cl alkohol, om man tänker köra bil. I de flesta andra sammanhang används ju lagstiftning för att markera att samhället inte accepterar vissa förfaranden. Det är viktigt att göra en sådan markering också när det gäller trafiknykterhetsbrotten. Utgångspunkten för lagstiftningen borde vara att den får en normgivande betydelse, dvs. att den sociala normen alltid skall vara att det inte får förekomma någon alkohol i blodet vid bilkörning. Den straffrättsliga normen bör ligga så nära 0960 som det är möjligt av medicinska, praktiska och rättssäkerhetsmässiga skäl. Vidare bör lagstiftningen utesluta promilletänkandet. När det gäller de rimliga mål för trafiknykterhetslagstiftningen som jag räknade upp, har regeringens handlande i denna fråga varit olyckligt. Under hösten 1984 framlade regeringen en proposition med innebörden att den undre straffbarhetsgränsen för trafiknykterhetsbrott skulle sättas vid 0,4 9co. Denna sänkning gav inga klara signaler om att alkohol och trafik inte hör ihop. Den uteslöt inte heller promilletänkandet. Därför tvingades regeringen också att återkalla den propositionen. Under hösten 1989 återkom regeringen med ett nytt förslag. Den här gången var nedre straffbarhetsgränsen satt till 0,3 60 i blodet med motsvarande sänkning för alkoholhalten i utandningsluften. Detta förslag var bättre, men långt ifrån bra. Förutom sänkt promillegräns indelades trafiknykterhetsbrotten i två grader, rattfylleri och grovt rattfylleri, samtidigt som förslaget innebar ökade möjligheter till differentierat påföljdsval. Men gränsen mellan rattfylleri och grovt rattfylleri låg fortfarande kvar på 1,5 Joo. Vid behandlingen av det senaste förslaget visade det sig att riksdagen inte delade regeringens bedömning. I justitieutskottet har det funnits starka önskemål om att vid förändringen av trafikbrottslagen åstadkomma en promillesänkning, som ger klarare signaler till trafikanter om att alkohol och trafik inte hör ihop. Även önskemål om en absolut nollgräns har funnits. Men en sådan nollgräns är inte möjlig att uppnå, vilket har att göra bl.a. med vissa processer i kroppen och med att det inte är någon som hävdar att man inte skall få dricka lättöl. Utskottet har stannat för att den lägsta promillegränsen som med hänsyn till rättssäkerhet och medicinska skäl kan sättas är 0,2 Zoo. I denna lägsta promillegräns skall det s.k. säkerhetsavdraget inte ingå. Kring frågan om säkerhetsavdraget har det förts en förvirrad diskussion där många olika uppfattningar florerat. Säkerhetsmarginalen är en garanti för att ingen skall dömas för en blodalkoholhalt som han eller hon inte har. Det är alltså en garanti för att mätresultatet är så riktigt som möjligt. Allteftersom analysmetoderna blir mer utvecklade och säkrare, minskar risken för mätfel, och säkerhetsmarginalen kan då minskas ytterligare. När jag för många år sedan började som åklagare var säkerhetsmarginalen 0,14Z£o. I dag är den nere i 0,06, och för lägre promillehalter är den ännu lägre. Utskottets ställningstagande med en lägsta promillegräns på 0,2 Zoo med mätfelet förlagt utanför straffbarhetsgränsen tycker vi i folkpartiet är utmärkt, och det överensstämmer med den motion vi i folkpartiet väckte med anledning av regeringens proposition. För att man skall kunna uppnå målet att göra lagstiftningen normgivande anser vi i folkpartiet att det måste finnas en principiell nollgräns som rättesnöre. Det innebär att den sociala normen blir ingen alkohol i blodet vid bilkörning. Vill man uppnå det målet, måste lagstiftningen introduceras och stödjas genom en pläderande attitydpåverkan. Utskottets motivering för ställningstagandet innehåller i stället argument mot en principiell nollgräns. Utskottsmajoriteten tror uppenbarligen inte på något pedagogiskt motiv när det gäller utformningen av betänkandetexten. Av dessa skäl kan vi i folkpartiet inte stödja majoritetens motivering. Jag yrkar därför bifall till vår motion i enlighet med det yrkande som kommer att läggas — om det inte redan har lagts — på ledamöternas bord med följande lydelse: För att ytterligare understryka att alkohol och trafik inte hör ihop och för att utesluta promilletänkande har vi i folkpartiet också en annan lagteknisk lösning än den som utskottsmajoriteten förordar. Vi vill att 4 § trafikbrottslageni sin inledning skall innehålla en bestämmelse, som går ut på att en förare som är påverkad av alkohol skall dömas för rattfylleri så snart minsta fara för trafiksäkerheten kan antas föreligga. Genom att låta paragrafen inledas med ett sådant avsnitt har vi understrukit att alkohol och trafik inte hör ihop. Lagstiftningen som normgivare blir därigenom synligare, och promilletänkandet avtar. 4§ första stycket trafikbrottslagen handlar om vad vi brukar kalla för kliniskt rattfylleri. Majoritetens formulering av det kliniska rattfylleriet innebär ingen förändring i förhållande till vad som gäller i dag. Lagrådet skrev om denna formulering i sitt yttrande över oppositionen att ”det praktiskt sett inte innefattar någon mer vidsträckt kriminalisering jämfört med vad som gäller för närvarande”. Vi i folkpartiet har tagit fasta på detta och önskat utvidga användningen av bestämmelsen om kliniskt rattfylleri. Vårt förslag innebär därför att om minsta fara för trafiksäkerheten kan antas föreligga, skall föraren dömas för rattfylleri. Först i andra stycket har vi promillegränsen. Vårt förslag till teknisk lösning av lagtexten finns i reservationerna 3 och 6, vilka jag härmed yrkar bifall till. För att sedan övergå till 4a § i samma lagstiftning som handlar om grovt rattfylleri menar vi i folkpartiet att majoriteten som föreslår att gränsen för grovt rattfylleri alltjämt skall gå vid 1,5 960 blundar för verkligheten. Flera undersökningar visar att det framför allt är alkoholhalter över 1,0 promille som har samband med trafikolyckor. Statsrådet själv konstaterar i propositionen att ”mellan 1,0 och 1,2 promille, torde praktiskt taget varje individ ha så nedsatt körförmåga, att han är direkt olämplig, att föra motorfordon”. Konsekvensen av statsrådets resonemang måste ändå vara att gränsen för grovt rattfylleri borde sänkas. Den slutsatsen drar trots allt inte statsrådet och inte heller majoriteten i utskottet. Det gör vi däremot i folkpartiet. Därför föreslår vi att gränsen för grovt rattfylleri skall sättas vid 1,0 900. Jag ber att få yrka bifall till våra reservationer nr 7 och 10. Herr talman! Vi i folkpartiet anser att det är av stor betydelse att olycksriskundersökningar genomförs. För att få god vetenskaplig kvalitet bör det vara obligatoriskt att vid varje trafikolycka som undersöks av polisen också kontrollera eventuell alkoholförtäring hos de inblandade förarna. Vi anser vidare att det borde vara lämpligt att inrätta en haverikommission, som skulle ha i uppgift att mera noggrant undersöka vissa trafikolyckor. Med en sådan haverikommission skulle man i vissa fall bättre kunna kartlägga sambandet mellan alkoholförtäring och förekomsten av trafikolyckor. Därför yrkar jag bifall till vår reservation nr 14. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 16, som innebär att olika aspekter på behovet av nykterhet i trafiken förmedlas till allmänheten via en informationskampanj.

Herr talman! Få ärenden har under senare år engagerat så många människor och skapat en så omfattande debatt — inte bara i det här huset utan även i mycket hög grad utanför huset — som frågan om lägsta promillegräns i trafiken. På något sätt har denna debatt paradoxalt nog varit missriktad, även om forskningen visat att 0,5-gränsen varit för hög och tillåtit människor att dricka tämligen stora kvantiteter alkohol. I förgrunden för debatten har nämligen frågan om trafiksäkerheten stått. Trafiksverige producerar dagligen mänskliga tragedier. Det vet vi alla. Det gäller människor som lemlästas eller får men för livet, men det gäller också människor som genom misstag/felbedömningar i trafiken mister livet. I liten utsträckning är det personer med promilletal från 0,5 och neråt som står för dessa tragedier. Den tillgängliga statistiken ger i varje fall inte något stöd för en motsatt uppfattning, snarare tvärtom. Vid den hearing som justitieutskottet hade för något år sedan vidimerades denna bild. I stor utsträckning handlar det däremot om hög fart, unga förare, mycket gamla förare och personer med promilletal över 1,0—1,5 Zo. Berusade personer med mycket höga promilletal utgör således en potentiell, mycket stor säkerhetsrisk i trafiken. Deras beteende vid det tillfället är kopplat till någonting i deras tidigare liv. Någon gång i sin tillvaro har de börjat umgås med alkohol i samband med trafik. Framförande av fordon i kombination med alkohol har börjat bli ett accepterat beteende. Man har trampat på och rivit ner trösklar, moraliskt och etiskt. Risken att åka fast i poliskontroller har varit mycket liten. Beteendet har fortsatt och accelererat. Denna utveckling hos förare som vanemässigt kör bil påverkade har också lett till ett mycket starkt alkoholberoende hos dem. Den nuvarande lagstiftningen har också gett dessa förare möjlighet att dricka en del alkohol och köra bil. För moderata samlingspartiets del har inställningen alltid varit — Britta Bjelle redovisade också samma uppfattning — att alkohol och trafik inte hör ihop. Det var den enkla regel som vägledde majoriteten i riksdagsgruppen när vi tog ställning i frågan och stödde den linje som justitieutskottet redovisar i betänkande nr 2. Men vi såg den lägre gränsen vid 0,2 Joo endast som en del av saneringen på trafikonykterhetsområdet. Herr talman! Att köra bil med en promillehalt på över 1,5 är enligt propositionen att bedöma som grovt rattfylleri. Vi delar denna uppfattning. Att full sätta sig i en bil är egentligen en form av förberedelse för dråp, allvarlig kroppsskada eller liknande. Det är naturligtvis ett mycket grovt brott. Men vi drar inte samma slutsats som regeringen, att straffmätningen skall vara lindrigare ju grövre brottet är. Herr talman! Detta är den andra paradoxen i detta ärende. De personer som enligt all tillgänglig statistik utgör de mest kvalificerade farorna i trafiken omhuldas av regeringen genom att statsrådet i propositionen skriver att ”skyddstillsyn bör komma till ökad användning vid grovt rattfylleri”. Från moderat håll har vi bedömt situationen något annorlunda. Vi vet att förare med 0,5 9oo i blodet är olämpliga i trafiken. Vi är överens om detta i utskottet. Detta förslag antyder också det allvar med vilket partierna i justitieutskottet ser på kombinationen alkohol och trafik. Men när det gäller folk som häller i sig sprit, lyckas kravla sig in i en bil och dessutom lyckas få i gång densamma, då tycks man från regeringshåll bedöma att deras gärning har så lågt straffvärde att den förtjänar skyddstillsyn. Herr talman! Regeringens beteende innebär på vanlig svenska att man vill ge sig på folks måltidsdrycker men att man struntar i dem som är fulla. Någon annan slutsats kan vi rimligen inte dra. Från moderat håll anser vi att dessa personer gör sig skyldiga till ett grovt brott med ett så högt straffvärde att det förtjänar enbart frihetsstraff. Detta har vi pekat på i reservation 9. Herr talman! Jag talade inledningsvis om personer som kör bil fulla och om att det i deras tillvaro har hänt någonting tidigare. Förhållningssättet till alkoholen har blivit en sjukdom. De är alkoholister. Det finns avhandlingar som visar att folk som regelmässigt kör bil med höga promilletal är alkoholberoende. Felet med den proposition som vi behandlar i detta utskottsbetänkande är att den innehåller för litet skrivningar om behandling av alkoholister. Det är en brist. Vi återkommer från moderaterna i den frågan. Herr talman! Den moderata principen i denna nu så utdragna fråga är att alkohol och trafik inte hör ihop. En påverkad eller berusad förare utgör en risk vilken är större ju mer alkohol föraren har förtärt. Alltså ökar straffvärdet med risken. Detta leder till att de förare som har druckit mest också förtjänar ett strängt straff, eftersom deras beteende är, som det står i lagtexten, ett sätt att visa uppenbar likgiltighet för andra människors liv. I andra sammanhang dömer vi i svenska domstolar personer som visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv till långvariga fängelsestraff för försök eller förberedelse till mord. Så skall också ske när det gäller berusade bilförare. Herr talman! Mot denna bakgrund skulle jag vilja fråga statsrådet, regeringens företrädare: Varför ser ni inte allvarligare på grovt rattfylleri? Debatten i detta ärende har ju kommit att handla om ifall man kan dricka tre pilsner för att få 0,2, 0,25 eller 0,3 Xo. Svenska folket har till slut undervisats om hur mycket man kan dricka för att få si eller så många tiondels promille. Men när vi talar om marodörerna i trafiken, de som i 100 km/tim ränner upp på trottoarer och mejar ned människor i taxiköer, då talar vi om människor som visar uppenbar likgiltighet för andras liv. Kan vi inte komma åt den gruppen, borde vi nästan låta bli dem som har druckit en middagspilsner. Varför visar socialdemokraterna en sådan likgiltighet, flathet, inför dessa marodörer? De kan rimligen inte utgöra en potentiell väljargrupp. Om vi sanerar nertill och säger att 0,5 Ico är för högt, att det skall vara 0,2 Joo, då borde vi rimligen sanera upptill och säga att de som kör bil fulla skall åka in på kåken, och inte en eller två månader, utan kanske sex månader. Det vore uppfriskande för denna debatt om vi finge ett svar på just den frågan. Få partier och få personer i denna debatt har ägnat sig åt den frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9 och — under förutsättning av bifall till reservation 8 — bifall till reservation 11.

Herr talman! Vi har nu under relativt lång tid här i riksdagen hållit på med arbetet att förändra nuvarande rattfyllerilagstiftning. På grund av olika diskussioner om vilken den lägsta promillegränsen skall vara har det hela dragit ut på tiden. Under den här tiden har man i alla fall kommit ner på en lägre straffbarhetsgräns än vad regeringen till en början förutsåg. Detta är i och för sig glädjande, men det räcker inte. Sänkningen från 0,5 till 0,2 Zo kan bli större på papperet än i verkligheten med tanke på att blodprovets säkerhetsmarginal är 0,06 co och luftprovets är 0,14 Zo. Med en straffbarhetsgräns vid 0,2 Zo och en säkerhetsmarginal med 0,14 oo blir inte sänkningen tillräcklig. Olika undersökningar har visat att många människor kör bil med ”laglig” mängd alkohol i kroppen enligt dagens bestämmelser. Med utskottsmajoritetens förslag kommer många fortfarande att kunna köra ”lagligt” med alkohol i kroppen. Det finns många olika experiment som visar att man kan förtära en icke ringa mängd utan att nå upp till straffbar promillehalt. Detta är helt oacceptabelt. Vi måste vara helt tydliga i vårt budskap att alkohol och trafik inte hör ihop. Därför måste vi få slut på spekulationerna om att man kan dricka si eller så mycket och ändå köra bil. Det gör vi bäst genom att sätta en principiell nollgräns, så att det inte finns några utrymmen för spekulationer. Varför är nu detta så viktigt? Jo, därför att trafiknykterhetsbrotten ställer till många tragedier både för rattfylleristen själv och för andra som är ute i trafiken. Det har vi hört av både Britta Bjelle och Göran Ericsson. Vi i centern har i olika sammanhang framhållit att vi skall ha respekt för livet. I trafiksammanhang är det minsta man kan begära att förare av motorfordon skall ha en sådan respekt för livet att de inte kör med alkohol i kroppen. I den intensiva trafiksituation som vi i dag har är det ytterst nödvändigt att föraren är skärpt och inte påverkad i någon form. I dag är de kända trafiknykterhetsbrotten omkring 20 000 per år. De faktiska är med sannolikhet mångdubbelt fler. I omkring 20 76 av dödsolyckorna bland motorfordonsförarna är alkoholen en bidragande orsak, och i singelolyckorna är andelen mer än det dubbla. De unga förarna är kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor med dödlig utgång där bilföraren har varit påverkad av alkohol. Omkring en tredjedel av de kända trafiknykterhetsbrottslingarna är mellan 18 och 24 år. Även därför är det nödvändigt att våra ungdomar får ett entydigt budskap: Drick inte alkohol i samband med förande av motorfordon! De som såg Trafikmagasinet i måndags kväll kunde se en mycket vanlig händelse i vårt land. Ett par hade blivit hembjudna till fest hos goda vänner. De tog bilen, och frun ”offrade sig” och sade att hon skulle köra. Hon hade kanske inte tänkt dricka någon alkohol. Men så bjuds hon på välkomstdrink, och det blir vin till maten. Hon tror att det inte gör någonting. Litet starkt till kaffet gör inte heller något, för det är ju så litet. Framåt nattkröken är det dags att åka hem, och frun kör, för hon har ju druckit så litet. Det blir litet trångt på vägen, och hon råkar köra på ett par bilar. Ett vittne ser det hela och kontaktar polisen. Ett alkotestprov visar ett positivt utslag, och hon får följa med till polisstationen för blodprovstagning. Provet visar en alkoholkoncentration om 0,7 Ze. Hon ådöms kraftiga dagsböter, hon får själv betala skadorna och hennes körkort dras in. Detta får till följd att familjen måste sälja sin sommarstuga för att klara av ekonomin. Det här är ett ganska vanligt exempel i dag. Måhända anser föraren många gånger i god tro att han eller hon inte förtärt mer alkohol än att det inom lagens råmärken är tillåtet att köra. God tro eller ej — det här ställer till många personliga tragedier där människors hela tillvaro kanske slås i spillror. Även samhället åsamkas stora kostnader i form av sjukhuskostnader på grund av rattfylleribrotten. Rattfylleriet kan skada så många: rattfylleristen själv och hans egendom, andra helt oskyldiga och deras egendom, för att inte tala om när rattfylleriet leder till att liv går till spillo och där inblandade blir invalider för livet. Det finns så många tragedier kring rattfylleriet att vi måste ta krafttag och göra klart att alkohol och trafik inte hör ihop. För att vi skall få slut på ett spekulerande i vad vederbörande kan dricka och inte dricka är det nödvändigt att vi sätter en principiell nollgräns. Människor skall inte hålla på och experimentera kring om de kan dricka öl eller vin eller kring att försöka sova bort en riktigt våt kväll, eftersom en fylla ”sitter i” ett tag efter det att alkoholen lämnat kroppen. Det är heller inte säkert att kroppen fungerar speciellt bra med dagen-efter-effekten. Även härvidlag är det viktigt att slå fast att det är en principiell nollgräns som gäller. En del säger kanske att polisens resurser skall användas till att gripa dem som gjort sig skyldiga till grovt rattfylleribrott. Självfallet skall polisen ägna stor uppmärksamhet åt de kraftigt påverkade förarna, men inte desto mindre är det viktigt att se efter att alla som kör motorfordon håller sig nyktra. Innan jag börjar kommentera de olika reservationerna vill jag fråga Lars Erik Lövdén, socialdemokraternas företrädare i debatten, beträffande utskottets skrivning om allmänna utgångspunkter. Det står på s. 12 följande: ”Även polisens övervakning och kontroll är av stor betydelse i sammanhanget. Bl.a. måste övervägas om det föreligger risk för att polisens insatser i praktiken skulle komma att gälla bilförare med en förhållandevis låg alkoholhalt medan de verkligt trafikfarliga förarna skulle ha lättare att undgå upptäckt.” Jag förstår inte vad utskottet menar. Om man har en trafikkontroll, skulle man då bara ta fast dem med låg alkoholkoncentration? Jag kan inte förstå vilken betydelse det har om de har en promillehalt på 0,1 eller 0,2. De som gjort sig skyldiga till riktigt grova rattfylleribrott grips vanligen inte i planerade trafikkontroller utan oftast efter upptäckt på grund av osäker körning eller efter anmälan. Jag ställer mig också frågande till andra stycket på s. 14, där det står följande: ”Strafflagstiftning är i princip ett medel som bör begränsas till gärningar som är klart skadliga eller farliga för enskilda eller för samhället, och för att utsträcka tillämpningsområdet längre bör det finnas mycket starka skäl. Dessutom skulle de förslag om en principiell nollgräns som har framförts — inte minst med hänsyn till nuvarande trafikintensitet — innebära en ny kriminalisering i en storleksordning som över huvud taget torde sakna jämförelse i tidigare lagstiftning.” Jag frågar: Är inte just dagens stora trafikintensitet också ett mycket viktigt skäl till att fordonsförarna skall hålla sig nyktra? För att sedan något kommentera reservationerna kan jag säga att reservation 1, som centern står bakom, föreslår att riksdagen beslutar om en nollgräns med en straffbarhet vid 0,1 Zoo med motsvarande sänkning för alkoholhalten i utandningsluften. Genom att fastställa en straffbarhetsgräns vid 0,1 Zoo slipper vi dessa diskussioner om lättöl eller punschpraliner osv. Genom forskning har det kunnat klarläggas att alkoholförtäring försämrar körskickligheten och ökar risken för trafikolyckor. Även små mängder av alkohol kan inverka negativt på förarens prestationsförmåga och omdöme. Det engelska transportoch vägforskningslaboratoriet, som sannolikt är världens främsta institut för trafiksäkerhetsforskning, har visat hur olycksrisken för ungdomar och förare som bara tillfälligtvis dricker alkohol börjar redan vid en alkoholkoncentration omkring 0,1 co. Även tunga remissinstanser som trafiksäkerhetsverket, statens vägoch trafikinstitut och Motormännens helnykterhetsförbund m.fl. samt en bred opinion bland allmänheten förordar en kraftig sänkning av den s.k. promillegränsen. Än en gång är det viktigt att markera att alkohol och trafik inte hör ihop. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. Med motsvarande motivation yrkar jag också bifall till reservation nr 4. När det sedan gäller gränsen för grovt rattfylleri vill jag instämma i vad Britta Bjelle sade. Redan vid gränsen 1,0 utgör förare en så stor risk i trafiken att ansvar för grovt rattfylleri bör vara huvudregeln. Detta bör ske också för att markera hur allvarlig synen på rattfylleriet är. Ju svårare brottet är, desto hårdare skall straffet vara. Jag yrkar därför också bifall till reservation nr 7. Med samma motivation yrkar jag även bifall till reservation nr 10. Reservation 15 handlar om automatisk förarkontroll. En sådan kontroll kan vara ett hjälpmedel för alkoholproblematiker att avhålla sig från att köra bil. Vi i centern anser därför att regeringen skall ta initiativ till en försöksverksamhet med automatisk förarkontroll. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 15. Reservation 16 handlar om att vi i centern vill genomföra en bred informationskampanj. Just det här ärendet som vi nu behandlar har ju väckt stor uppmärksamhet och även stor opinionsbildning har förekommit. Vi har fått många brev och telefonsamtal om nollpromillegränsen. Det här bör vi ta fasta på och genomföra en ordentlig informationsdrive där olika aspekter på nykterhet i trafiken behandlas. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 16. När det gäller andra berusningsmedel än alkohol så måste det till bättre metoder för att påvisa och mäta förekomsten av påverkan. Det är därför angeläget att forskning på detta område kommer till stånd så snart som möjligt i enlighet med vad också Nordiska rådet har uttalat. Denna forskning bör kunna leda till lagstiftning som gör det möjligt att upptäcka och ingripa i sådana fall där det i dag föreligger svårigheter att göra så. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 17. Slutligen vill jag i korthet beröra förbudet mot s.k. eftersupning. Inte så sällan förekommer det att förare för att undgå lagföring dricker omedelbart efter körning. Detta har gjort att det i många fall inte har gått att påvisa hur hög vederbörandes promillehalt har varit under själva körningen. Detta har i de flesta fall lett till att åklagaren lagt ned förundersökningen eller till att rätten ogillar åtalet i det fall åklagaren har väckt åtal. I Norge finns en lag som förbjuder eftersupning i sådana fall där föraren förstår eller borde förstå att polisen vill komma i kontakt med honom, t.ex. vid trafikolycka eller vårdslöshet i trafik. Denna lag har enligt dem jag varit i kontakt med fungerat bra och har också stävjat den s.k. eftersupningen. Det borde vara möjligt att införa samma bestämmelser i Sverige. Därför yrkar jag bifall även till reservationen nr 18. Slutligen, herr talman, vill jag uttala förhoppningen att denna kammare en gång för alla gör klart att alkohol och trafik inte hör ihop. Därför bör vi fastställa en principiell nollgräns med straffbarhet vid 0,1 co alkoholkoncentration.

Herr talman! Diskussionen om straffbarhetsgränsen vid trafiknykterhetsbrott är inte intensiv längre. Den är inte lika intensiv som den var i somras. Detta är ett resultat av den tid som har förflutit sedan den första propositionen framlades. Detta är en taktik som irriterar. När allmänheten och olika organisationer som är intresserade av ärendet framför sina åsikter och dessa åsikter inte överensstämmer med regeringens eller med majoritetens i utskottet, ja, då drar regeringen tillbaka propositionen och skriver om den. Den omskrivna versionen innebar inte någon egentlig förändring i frågan om promillegränsen. Därefter har det varit en långmangling i utskottet. Då har intressenterna tröttnat — det kan ju också vara en strategi. Betänkandet är motsägelsefullt. Omtanken om trafiksäkerhetskraven skall vara utgångspunkten, sägs det. Men i stället för att ägna sig åt det problemet diskuteras en mängd frågor rörande utredning av trafiknykterhetsbrott, lagföring, straffrättsliga principer och straffrättsliga konsekvenser.

I betänkandet framhålls att det är viktigt att motverka tendenser till promilletänkande. Men likafullt uppmuntras sådana tendenser, eftersom man, enligt förslaget, även framdeles skall ge utrymme för promilletänkande. Påståendet att de lindriga fallen inte är fler än de grova grundar utskottet på tillgänglig statistik, dock utan att precisera vilken statistik det gäller. Här vill jag hänvisa till en dansk stickprovsundersökning av 60077 bilister. Un dersökningen visar att förare med höga promillehalter är få, medan förare med mindre alkoholkoncentration i kroppen är många fler. 4,37 20 hade en alkoholhalt i blodet mellan 0,1 och 0,4 co, medan endast 1,04 96 låg i intervallet 0,5-1,1 co. Man kan naturligtvis fråga sig varför bilister med höga alkoholhalter och alkoholproblem dominerar statistikbilden när det gäller trafiknykterhetsbrott.

Det ligger ju i sakens natur att man i det senare fallet är angelägen om att göra upp i godo. Mörkertalet vet man mycket litet om, men den här undersökningen ger vid handen att antalet bilförare med alkoholhalter mellan 0,1 och 0,4 Zoe är tre gånger så stort som antalet förare med promillehalter mellan 0,5 och 1,1. Utskottet för även ett resonemang om alkohol och trafikfara. Bara vetskapen om att olycksrisken ökar så snart det finns en mätbar mängd alkohol i kroppen borde vara tillräcklig för att sätta den tillåtna gränsen så lågt som det över huvud taget är möjligt. Därför förordar vi en promillegräns vid 0,1. Återkallelse av körkort vid 0,3 Zoo är ett av vpk:s krav, detta som en följd av att vpk vill sätta gränsen för rattonykterhet vid 0,1 Zco. Nu vet vi ju redan att majoriteten kommer att rösta igenom 0,3 Zoo som lägsta gräns samt 0,5 4o för återkallelse av körkort. Vi yrkar bifall till reservationen. Körkortet är viktigt för de flesta bilförare, så pass viktigt att hotet om att förlora det kan ha en verkligt avhållande effekt just för måttlighetsdrickarna. I en annan vpk-reservation förordas en förenklad personundersökning i rattfyllerimål, bl.a. för att göra det lättare för personer med alkoholproblem att få vård och hjälp. Högsta domstolen har inte lyckats åstadkomma en likartad bedömning när det gäller trafikbrottsmål. Det finns fortfarande alltför stora variationer i tingsrätternas bedömning, vilket till en viss del väl hänger samman med att tingsrätterna gör olika bedömningar beträffande föranstaltande av just personundersökning. Personundersökning anses vara omfattande både organisatoriskt och administrativt. Inte minst innebär det en ökning av kostnaderna för domstolsverket. En förenklad personundersökning skulle endast syfta till att ta reda på den enskilde gärningsmannens alkoholsituation. Tingsrätterna skulle snabbt kunna få ett bra beslutsunderlag. Enligt utskottet kan förslaget vara förtjänt av ytterligare överväganden, men något uttalande till regeringen anses inte behöva göras nu utan först när andra föreslagna ändringar har varit i kraft en tid. Man kan verkligen undra vad som är orsaken till denna inställning. Jag förstår utskottets oro på en del punkter med tanke på verkningarna av de beslut som vi kommer att fatta i dag, eftersom polisresurserna för övervakning av nykterheten i trafiken kan konstateras vara otillräckliga. Någon satsning på vårdresurser har inte heller gjorts. För att kontraktsvård skall kunna användas i så stor utsträckning som möjligt behöver man satsa både på kvalificerade utredare och på vårdsidan. Vpk har därför i år väckt en motion, som går ut på en kraftig ökning av anslagen just till frivården och kontraktsvården. Det finns även andra berusningsmedel som kan påverka körningen, bl.a. narkotika.